Herr talman! Jag gjorde i mitt första anförande ett par reservationer, som faktiskt låg vid sidan om det ursprungligen förberedda svaret. Jag ifrågasatte nämligen om interpellanten verkligen menade att man skulle — låt mig använda det uttrycket — likvidisera den korta marknaden, dvs. affärsbankssystemet, med pengar från AP-fonderna. Nu fick jag faktiskt bestyrkt att det i viss mån var en sådan tankegång som låg bakom herr Åslings interpellation. Jag måste då göra honom besviken på denna punkt. Jag tror att varje krona i AP-fondernas kapital, även om det sägs att de börjar gå upp emot 50 miljarder, i dag är placerad och inte kan lösgöras. Det blir en viss avkastning på denna placering, som i dagsläget tillika med avgifterna från företagen skapar en ny placeringsmöjlighet på ca 10 miljarder om året. Jag tror inte att dessa möjligheter kommer att fortsätta att öka, eftersom påfrestningarna i form av pensionsutbetalningar för varje år kommer att medföra att mera pengar går ut från AP-fonderna än vad som sker i dag. Dessutom finns det — vågar jag väl säga — vissa gränser för ökningstakten i AP-uttaget hos våra företag. Om man då gör en hastig bedömning av vilka behov som gör sig gällande på detta område, finner man att det är fråga om bostadsbyggandet, som egentligen inte kan få sina avlyft av bankernas byggnadskrediter på andra vägar än i AP-fonderna. Och även om detta bostadsbyggande kanske inte kommer att få exakt samma dignitet som det har i dag, aktualiseras parallellt härmed ett saneringsbyggande i stadskärnorna. Skall man få någon fart på denna verksamhet, föreställer jag mig att man får börja tänka på avlyftsmöjligheter för detta ändamål av ungefär samma karaktär som i nybyggnationen. Det finns även ett stort kommunalt behov av långfristig upplåning. De tankar som framförs om att det också finns gränser för hur mycket man kan höja kommunalskatten leder självfallet också till att trycket från kommunerna på AP-fonderna blir så mycket starkare. Som en del i uppgörelsen för att möjliggöra det tvååriga skattestoppet ingick därför att kommunerna utöver den normala långa upplåningen skulle få tillgång till ytterligare en halv miljard för att klara sina nödvändiga utgifter. Till detta kommer den industriella upplåningen och statens upplåning. I den mån som budgeten underbalanseras måste detta finansieras via upplåning. Staten kan dock inte annat än i begränsad utsträckning placera denna upplåning i affärsbankerna. Annars skulle dessa få ladda upp med en likviditet, som går rakt på tvärs mot alla strävanden att hålla den ekonomiska utvecklingen stabil och under kontroll. Därför måste även staten ta sina pengar från det sparande som ligger i AP-fonderna. Till detta har nu ytterligare ett förslag lanserats, som jag utgår från är så pass värdefullt att det också bör genomföras, nämligen att via AP-fonderna tillskjuta s.k. riskkapital till företagen genom att gå in med aktieköp i dessa. När jag har försökt bedöma det här har jag funnit det faktum kvarstå att man hela tiden har att arbeta under knapphetens kalla stjärna. Det är en svår sak att göra prioriteringar och ransoneringar, när pengarna inte räcker till vad man eftersträvar. Industrin har vi under de senaste åren försökt tillgodose genom en expansion på obligationssidan, där AP fonderna är den väsentliga köparen. Om nu herr Åsling gör gällande att i den expansionen har lantbrukets hypoteksinstitut blivit undanskuffade, så är det väl inte sant. Jag vet att de vill ha mer än de har fått under de senaste åren, och detta är inte avklarat för all framtid. I den mån som man bedömer det som så angeläget att vissa andra sektorer måste finna sig i en viss reduktion, får man ge dem litet mera som herr Åsling ömmar för. Men med den bedömning vi har haft att göra hittills har fördelningen blivit som den är för närvarande.

Herr talman! Jag tackar finansministern för den intressanta vidareutvecklingen av svaret. Jag kan utan vidare förstå och acceptera att här måste reserveras ett ökat utrymme för den kommunala upplåningen. Det var intressant att få bekräftat att ytterligare 500 miljoner kommer att styras över till kommunerna. Man kan väl också — och det är vi väl, hoppas jag, överens om här i kammaren — acceptera att staten behöver plats för sin upplåning. När det gäller bostadsbyggandet är jag också medveten om att det här finns ett stort ackumulerat behov av avlyft. Även om det nu tyvärr ser ut som om vi måste begränsa bostadsbyggandet ganska avsevärt här i landet, finns det alltså betydande anspråk där.

Finansministern kanske vill litet närmare utveckla möjligheterna där. Det har nämnts att finansministern vid den socialdemokratiska partikongressen lanserade tanken att anspråken på bostadsfinansiering skulle gå ned med ca 500 miljoner kronor, och det är ett aktningsvärt ökat utrymme för andra sektorer. Att AP-fonderna nu av allt att döma går in med vad man kanske litet oegentligt kallar riskvilligt kapital, dvs. på aktiemarknaden, är ju en intressant vidareutveckling av verksamheten. Men vi får samtidigt hålla i minnet i det sammanhanget att det sannolikt framför allt är större och etablerade företag som den vägen kommer att förses med kapital. Det finns stora sektorer av samhällslivet som man inte kan tänka sig att stödja på det sättet. Finansministern säger vidare att lantbruket väl inte egentligen är undanskuffat. Formuleringen är rätt svävande, och jag förstår honom. Jag noterar samtidigt med tacksamhet att han gör den reservationen att frågan om lantbrukets roll i sammanhanget inte är avklarad för all framtid, som orden föll. Det tackar jag för. Finansministern besitter ett i den nuvarande regeringen unikt kunnande i lantbruksfrågor och känner den näringens situation och villkor och bör därför ha goda möjligheter att förstå lantbrukets situation. AP-fonden anger i sin verksamhetsberättelse för 1971 fördelningen av engagemangen. 9 procent av lånen har gått till staten, 48,5 procent till bostadsbyggandet, 32 procent till näringslivet och 10 procent till kommunerna. Av de 32 procenten till näringslivet har lantbruksnäringen fått nöja sig med 2 procent. Min fråga i sammanhanget är om finansministern anser att det verkligen är en rimlig andel till lantbruket. Lantbruket sysselsätter i dag ungefär 5—6 procent av den yrkesverksamma befolkningen, men direkt eller indirekt är 15 procent av landets yrkesverksamma beroende av investeringarna i lantbruket. Då är frågan vilken relation man skall använda när man bedömer, om lantbruket har fått ett tillräckligt stort tillskott från den långa marknaden. Oavsett vilken bedömningsgrund man använder får man ett starkt stöd för antagandet att lantbruket under ett antal år har missgynnats på ett sätt som inte kan accepteras.
Herr talman! Det här är ju en fråga där var och en utifrån sina intressen kan säga att man är litet illa behandlad. Jag är medveten om att herr Åslings uppfattning delas av alla andra kunder hos AP-fonderna. Det är riktigt att jag på partikongressen, och jag kan göra det här också, ställt i utsikt att vid en lugnare bostadsproduktion en viss mättnad har vi ju kunnat avläsa i tillgången på lägenheter — anspråken på kapital för avlyft kan reduceras. Men herr Åsling var själv på det klara med vilken enorm summa av oavlyftade byggnadskreditiv vi för närvarande ligger inne med. Dessutom blir det aktuellt med en sanering inom bostadsproduktionen. För att vi skulle värna finansieringen av nyproduktionen har den som ger sig på att sanera ett hus i stadens inre delar inte haft tillgång till den s.k. prioriterade sektorn för de långa lånen till bostadsbyggande. Det betyder att saneringsverksamheten har stannat av, och jag vågar säga att den inte kommer i gång, om man inte löser kreditproblemen. Dem kan man naturligtvis lösa på ett annat sätt om man börjar jämställa saneringsprojekten med nyproduktionen även i fråga om finansieringen och rätten att få långa pengar. Då tror jag att det inte blir något nettotillskott hos fonderna som kan reserveras för andra ändamål.

Men det har faktiskt under de senaste åren tillkommit ytterligare en finansieringskälla, som har destinerat krediter till jordbruket och som i sista hand har finansierats via AP-fonderna. Den finansieringskällan är den statliga investeringsbanken med de insatser den har gjort för skogsoch jordbrukarnas utbyggnad av skogsindustrierna det må nu gälla cellulosafabriker, sågverk eller finpappersbruk. Dessa industrier hör också hemma i jordbrukssektorn — i södra och mellersta Sverige kan man inte dela upp jordbrukarna på dem som har skog och dem som har åker. Lägger jag alltså till detta har jordbrukssektorn tveklöst varit en klart progressiv sektor när det gäller möjligheterna att under de två senaste åren finansiera sig även på den långa marknaden.
Herr talman! Jag vill nog ifrågasätta om man som finansministern gör kan räkna med Investeringsbankens roll i sammanhanget. Jag har närmast uppehållit mig vid de enskilda lantbruksföretagarnas investeringsbehov. Jag vill gärna vitsorda att Investeringsbanken spelar en betydelsefull roll när det gäller finansieringen bl.a. av vissa lantbrukskooperativa företag, men min fråga gällde närmast de enskilda lantbruksföretagarnas möjlighet att finansiera sin verksamhet. Och där kvarstår faktum att den sektorn har blivit tillgodosedd med bara 2 procent av AP-fondernas hittillsvarande placeringar. Ingenting av vad finansministern har sagt kan förta intrycket att den andelen är klart otillfredsställande om man ser till lantbruksnäringens och primärföretagens inom lantbruksnäringen roll i samhället. Men jag tillåter mig att ta fasta på den positiva tonen i finansministerns svar, där han sagt att den här fördelningen inte är definitivt bestämd för all framtid. Det kan alltså bli tillfälle att återkomma i frågan. Tyvärr har vi i denna debatt inte närmare kommit in på den tanke som jag inledningsvis uppehöll mig vid — frågan om ett bättre samspel mellan AP-fonderna och bankinstituten.

Där finns ett stort erfarenhetskapital att utnyttja vid distributionen av de kapitalresurser som skall ut till näringsliv, bostadsbyggande etc.

Herr talman! Herr Hjorth har frågat mig om jag är beredd att vidta särskilda åtgärder för att motverka fortsatt industriell utarmning av norra Uppland samt om jag vill medverka till att andra industrier förläggs till detta område i syfte att skapa ett mera differentierat och mindre konjunkturkänsligt näringsliv. interpellanten tagit upp är aktuella för flera regioner inom landet. En av följderna av bl.a. den ökade internationella handeln och den hårdnande konkurrensen är ett växande behov av strukturförändringar inom olika industribranscher. Detta gäller exempelvis järnoch stålindustrin, olika delar av manufakturindustrin och vissa av skogsoch träindustrins branscher. De regioner i vårt land vars näringsliv i betydande utsträckning är baserat på dessa industrigrenar kan då inte förbli opåverkade av sådana Detta sägs inte för att förringa problemen i norra Uppland utan för att ge bakgrunden till de åtgärder regeringen vidtagit för att mer allsidigt analysera frågorna och den vägen söka mer långsiktiga lösningar på sådana industriella problem som bl.a. norra Uppland har. När det gäller stålindustrin, som är en av problembranscherna i norra Uppland, vill jag erinra om att jag i september i år tillkallade särskilda sakkunniga för att utreda vissa frågor rörande denna industrigren. Utformningen av industripolitiken på stålområdet är en långsiktig uppgift. För detta arbete utgör ett förbättrat informationsunderlag ett första steg och en viktig grund. Avsikten är att förslag om inrättande av ett industripolitiskt verk skall föreläggas riksdagen i vår. Genom detta verk kan det nödvändiga utredningsoch prognosarbetet ges en fast organisatorisk ram. I anslutning härtill kan också skapas lämpliga former för samråd med berörda intressenter. Uppgiften för de sakkunniga som jag nyss nämnde är att förbereda industriverkets arbete genom att lägga fram förslag om hur fortlöpande information rörande bl.a. den förväntade investeringsoch sysselsättningsutvecklingen inom stålindustrin på lämpligaste sätt bör utformas och inhämtas. Även frågan om vilka undersökningar som behövs rörande möjligheterna till en utveckling och effektivisering av den svenska stålindustrin skall övervägas. De sakkunniga skall även behandla vissa frågor av industripolitisk natur i direkt anslutning till själva frihandelsavtalet mellan Sverige och länderna inom Koloch stålgemenskapen. En annan bransch som berörs i interpellationen är järnoch metallmanufakturindustrin. Redan 1970 tillsatte regeringen en särskild offentlig utredning, metallmanufakturutredningen, som har till uppgift att undersöka nuläge och utvecklingstendenser i den svenska järnoch metallmanufakturindustrin i vad avser den traditionella tillverkningen. De sakkunniga skall även redovisa vilka slag av åtgärder som utifrån samhällsekonomisk synpunkt är bäst ägnade att lösa branschens problem. Resultatet av de sakkunnigas arbete beräknas föreligga i början av nästa år. Jag vill i detta sammanhang även nämna att det sedan 1971 finns en särskild delegation med uppgift att samordna den på skilda håll bedrivna utredningsverksamheten rörande verkstadsindustrin. När det gäller norra Uppland är även skogsoch träbearbetande industri av intresse. Jag vill i fråga om dessa branscher först erinra om att riksdagen under våren hade tillfälle ta ställning till vissa förslag rörande möbelindustrin, snickeriindustrin, trähusindustrin och viss annan trämanufakturindustri. Enligt riksdagens beslut genomförs nu ett program inriktat på att höja kunskapsnivån och främja exporten inom berörda branscher med viss prioritering av möbelindustrin. Skogsindustrin är också föremål för särskilda branschoch strukturstudier. Så har t.ex. statens och skogsnäringarnas samarbetsgrupp nyligen avgett sin slutrapport. Gruppen konstaterar bl.a. att det för den övervägande delen av skogsbruket och skogsindustrin i Sverige inte finns anledning till pessimism beträffande de naturliga konkurrensförutsättningarna. Gruppens rapport kommer att följas upp med ytterligare överväganden inom industridepartementet, varvid bl.a. frågan om skogsindustrins strukturutveckling och eventuella åtgärder för att påverka denna kommer att prövas. Det är för tidigt att nu bedöma vilka konkreta åtgärder de nämnda Nr 129 RErCRNIN AN kan leda fram FURSERErSNE Set ELSE för norra Uppland? En Fredagen den PICS PECIKAR och förändring av VERDESRReNS struktur är ett arbete 1 december 1972 på lång sikt. För mer akuta problem måste främst arbetsmarknads= — politiska insatser komma i fråga. Ang. industriutveck Jag tror emellertid inte att det finns anledning att se pessimistiskt på lingen i norra utvecklingen inom norra Uppland, även om industrins strukturomvand Uppland ling kommer att medföra neddragningar och omflyttningar på vissa håll. Rent allmänt anser jag mig kunna konstatera att området sett som helhet har ett ganska allsidigt näringsliv. Regionen ligger relativt nära stora industriella och ekonomiska centra. Flera orter har en industriell tradition och miljö som borde göra dem attraktiva som lokaliseringsorter. Detta bör rimligen ge utslag när den ekonomiska aktiviteten nu åter går upp i varv. Jag vill i sammanhanget också erinra om utbyggnaden av kärnkraftverket i Forsmark som utan tvivel kommer att verka stimulerande på stora delar av regionen. Den nuvarande arbetsstyrkan om 290 man kommer att öka till ca 1 700 man år 1977, och utbyggnadsperioden kommer sannolikt att sträcka sig till senare delen av 1980-talet. Inte bara anläggningspersonal kommer att sysselsättas. Redan nästa år börjar permanent driftpersonal att rekryteras. Mot denna bakgrund vill jag på interpellantens direkta frågor svara att även om omedelbara industripolitiska insatser för norra Uppland inte är aktuella följer regeringen uppmärksamt utvecklingen inom området och är beredd att positivt pröva de uppslag som pågående utredningar kan ge eller som eljest kan aktualiseras. I den mån akuta sysselsättningssvårigheter uppkommer får dessa i så fall lösas främst genom olika arbetsmarknadspolitiska insatser.

Herr talman! Först, herr statsråd, ett hjärtligt tack för det utförliga svaret på min interpellation om sysselsättningen i norra Uppland! Det hör ju mera till ovanligheten att någon av oss på Uppsalabänken tar upp en lokalt betonad fråga här i riksdagen. Det beror nu inte på att vi har det problemfritt, men våra bekymmer har ändå varit av mindre omfattning, jämfört med provinserna i norr, Gotland och Öland eller andra utpräglade glesbygdsområden. Vår relativa närhet till Stockholm och den expansiva Mälardalen samt Uppsala, som åtminstone befolkningsmässigt kraftigt ökat, har också bidragit till den uppfattningen att utvecklingen i vårt län enbart varit positiv. Nu är det ändå så att vi har haft sysselsättningsproblem av rätt stor omfattning under senare år, men det har inte utåt uppmärksammats nämnvärt. Minskningen av antalet industrisysselsatta i själva Uppsala har ingett farhågor för framtiden. Det är dock framför allt industriutvecklingen — eller rättare sagt industriavvecklingen — i norra och nordöstra Uppland som för dagen är mest oroande och som föranlett mina frågor till industriministern. I min interpellation har jag redovisat den negativa utvecklingstrend som näringslivet genomgått med inskränkningar och nedläggningar av rätt 137 stor omfattning i området. Det hela har skett successivt och på flera platser, varför det ej fått så stor publicitet. Sammanlagt rör det sig dock om hundratals anställda som fått sluta sina jobb, vilket gjort att vi fått en industriell utarmning. Planerade utvidgningar har ej kunnat förverkligas, och utsikterna för framtiden förefaller mörka. Norduppland har flera typiska brukssamhällen där den huvudsakliga utkomstmöjligheten varit och är knuten till järnhanteringen. Den ensidiga tunga industrin har inte erbjudit några valmöjligheter, och särskilt för kvinnor har det varit ont om arbetstillfällen. På senare år har visserligen kvinnor i större omfattning beretts arbete i de traditionellt manligt betonade järnverken, men vid inskränkningar av driften har de först kommit i kläm. Till bilden hör att kommunerna satsat på den industri som funnits och byggt ut en allsidig service med bostäder, skolor, affärscentra, barntillsyn och fritidsanordningar av olika slag. De norduppländska bruksorterna har bevarat karaktären av pietetsfull kulturmiljö, men i hägnet av denna har växt upp moderna bostadsområden och servicecentra. Denna förändring har varit möjlig tack vare att det tidigare allenarådande bolaget sålt mark för allmänna ändamål och t.o.m. — men för sent — för andra industriändamål. Förhållandet mellan bruket och kommunen är i dag gott, men i ett avseende brister det fortfarande, och det är i fråga om information och samråd. Kommunerna planerar sina investeringar för den expansiva utveckling som förutsagts från företagens sida, men när det går åt andra hållet får ej kommunerna samma information. Det kan ju bero på att det är fråga om stora bolagskoncerner där högsta ledningen nonchalerar förhållandena ute på de perifera enheterna. Vad som nu bekymrar oss mest i Norduppland är den aviserade produktavvecklingen vid Specialstålverken i Söderfors samt osäkerheten för framtiden även vid Österbyverken i Österbybruk. Därtill kommer situationen i Tierp, som klassats som regionalt centrum men som ej utvecklats i den takt man räknat med och hoppats på. För att börja med Söderfors planerar Stora Kopparberg att flytta bort den vinstgivande tillverkningen av rostfri plåt. Den delen av produktionen skall överföras till en annan av företagets anläggningar, varvid 150 man berörs. Lika många fick sluta för några år sedan, då hårdmetalltillverkningen såldes till Fagersta. Metalls avdelning har föreslagit att annan manufakturering med det nya snabbstålet som bas startas, men det har från företagets sida bedömts som mindre gynnsamt. Till detta kommer fortgående rationaliseringar och specialiseringar, vilket gör att den nuvarande arbetsstyrkan på omkring 1 000 man avsevärt kommer att minska de närmaste åren. Det är också svårt att få annan sysselsättning inom den blivande storkommunen. Centralorten Tierp kan inte heller erbjuda några arbetstillfällen, då näringsutvecklingen inte skett i den takt man räknat med. Glädjen över de två nyetableringar som ägt rum har dämpats av att andra företag slagit igen. Sedan interpellationen väcktes har ytterligare ett mindre företag i Tierps närhet lagts ned. Enligt planerade rationaliseringar vid Skutskärsverken i Älvkarleby kommun skulle paradoxalt nog 200 man bortrationaliseras. I samma kommun vid Älvkarleö bruk står två verkstadslokaler tomma sedan Nr 129 fjädertillverkningen lagts ner. I min interpellation omnämner jag också de företagsnedläggelser som under senare år drabbat Örbyhus och Tobo i Vendels kommun. — I Österbybruk bedriver Fagersta bruks AB kvalitetsståltillverkning vid Ang. industriutveck Österbyverken, som jämte Dannemora gruvor är Dannemora kommuns lingen i norra huvudsakliga sysselsättningsmöjligheter. Man kan gott säga att kommu Uppland nen och tätorten Österbybruk står och faller med bruket. Omorganisationen inom Fagerstakoncernen drabbade visserligen inte nu Österbybruk med mer än ett 2S5-tal friställningar, men till detta kommer att arbetsstyrkan under senare år successivt har minskat med 150 personer och att minskningen troligtvis fortsätter. Österbyverken har genom produktutbyte förlorat vissa tillverkningar och ej erhållit något annat i stället. Planerade investeringar har uteblivit, och verkstadslokalerna är gamla och omoderna även om stora investeringar i maskiner har gjorts. Hur blir Österbybruks roll bland de utvecklade och effektiviserade stålindustrier som kommer, frågar sig oroligt arbetare, tjänstemän och kommunala förtroendemän. Söderfors och Österbybruk är två moderna, boendevänliga samhällen med omkring 3 000 invånare vartdera. Stålhanteringen är den enda inkomstkällan, och på den beror helt utvecklingen. Oavsett om det, som vi innerligt hoppas, går att rädda företaget över den krissituation som det råkat in i, behövs andra sysselsättningsgrenar som ett komplement och ett stöd för att göra företagen mindre konjunkturkänsliga. Orter med ensidig tung stålindustri bör få en mera differentierad verksamhet. Det skulle betyda mycket för hela den norra länsdelen i Uppland. Efter denna sammanfattande översikt över det aktuella läget i norra Uppland vill jag gärna uttala min glädje över industriministerns positivt hållna interpellationssvar. Även om jag inte helt kan dela statsrådets optimism beträffande utvecklingen är jag naturligtvis tacksam för att regeringen uppmärksamt följer frågan och är beredd att medverka till en lösning av de olika problemen. Som det framhållits i svaret är utformningen av industripolitiken på stålområdet samt inom järnoch metallmanufakturindustrin en långsiktig uppgift. Man får avvakta och se vad utredningarna på området kommer fram till. En av orsakerna till det uppkomna läget både för Söderfors och Österbybruk är den produktbegränsning som skett och som gör företagen S bara. En riktigare utveckling är enligt min mening en vidareförädling och manufakturering. Det har visat sig att i lågkonjunktur hjälper det inte att vara stortillverkare av en speciell produkt. Med glädje hälsar jag tillkomsten av ett industripolitiskt verk, och man får verkligen hoppas att det skall bli möjligt att genom detta och andra aktuella åtgärder få fram former för samråd med berörda parter. Det är i hög grad ett samhällsekonomiskt intresse hur industrin kan utvecklas, och även de industriella företagen måste ha ett ansvar för samhället. Helt naturligt har inte statsrådet kunnat ange några omedelbara konkreta åtgärder, men de anställda och kommunerna kan inte vara helt till freds med detta. För Söderfors är det akuta problemet den eventuella överflyttningen av tillverkningen av den rostfria plåten. 139 Österbybruks framtid är beroende av den närmaste utvecklingen vid företaget som skall ses mot bakgrunden av moderföretagets prekära ekonomiska läge samt den nya organisationen inom koncernen. Men båda samhällena har problem på längre sikt. Då jag vet att det finns ett starkt intresse av att få diskutera dessa frågor med industridepartementet, vill jag fråga om statsrådet vill medverka till att överläggningar mellan regeringen, bolagen, kommunerna och de anställdas organisationer kommer stånd. Arbetsmarknadspolitiska insatser kan vid behov komma i fråga, säger också statsrådet. Jag är tacksam för det uttalandet. Jag tolkar svaret så att även kapitaltillskott kan tänkas som stöd om ekonomiska problem skulle föranleda detta. Det finns, vilket jag också tidigare framhållit, ett starkt behov av en differentiering av den ensidigt tunga stålindustrin på dessa orter. Nu sägs i förslaget till regionalpolitiskt handlingsprogram att frågan om lokaliseringsstöd till regioner med ensidigt näringsliv bör prövas, och här nämns särskilt bl.a. norra Uppland. För att få denna komplettering av industrin är det önskvärt att vid behov kunna få stöd för nyetablering, även om ingen katastrofsituation är för handen. Redan börjar de nyanställda vid kärnkraftverket i Forsmark fråga efter sysselsättning lämplig för kvinnor. Detta understryker ytterligare behovet av arbetsmöjligheter för olika grupper. Jag håller med statsrådet om att flera orter i norra Uppland har en industriell tradition och miljö som bör göra dem attraktiva som lokaliseringsorter. När jag nu ännu en gång tackar för svaret hoppas jag att det genom samverkan mellan samhälle, företag och anställda skall kunna vara möjligt att bibehålla och vidareutveckla den nuvarande industrin och genom lokalisering av annan sysselsättning i norra Uppland kunna skapa ett mera differentierat och mindre konjunkturkänsligt näringsliv.
Herr talman! Jag erkänner villigt att de bruksorter som herr Hjorth här nämnt har sina speciella svårigheter. Att det måste vara en gemensam strävan att åstadkomma ett mer differentierat näringsliv, inte minst i dessa kommuner, därom är vi helt överens. Jag tycker ändå att man har rätt att bedöma möjligheterna för norra Uppland med en viss optimism. Jag har redovisat skälen därtill, och dessa har heller inte bestritts av herr Hjorth. Jag tror att man också skall fästa avseende vid lokaliseringen av kärnkraftverket i Forsmark. På något sätt tror jag att denna kommer att verka som något av en magnet, dvs. den kommer att till områden i närheten av kärnkraftverket dra till sig företag. Herr Hjorth ställde en fråga, som egentligen berör spörsmålet om förmodade nedläggningar eller begränsningar i verksamheten inom vissa företag. Härvidlag hoppas vi få tillfälle att diskutera med företag, arbetsmarknadsmyndigheter, länsförvaltningar, kommunala representanter och företrädare för de anställda. Vi vill samtala om läget för dagen och om hur det ser ut i ett framtidsperspektiv.

Herr talman! Jag har litet svårt att svara på den direkta frågan om den petrokemiska industrin. Jag tror att herr Hjorth känner till att vi bildat ett petrokemiskt utvecklingsbolag med staten, kooperationen och den privata industrin som intressenter. Vi får naturligtvis avvakta det arbete som där nu pågår. De förhandlingar som vi hoppas få till stånd med Sovjetunionen om en eventuell naturgasimport till Sverige kan få till resultat att vi får en ledning över Finland och Ålands hav. Den bör ju landa på östsidan av vårt land. Men det är klart att detta så småningom kan komma att skapa ett underlag för en petrokemisk industriell utveckling, som vi tror kommer att medföra framtida industrier och därmed sysselsättningstillfällen. Det är emellertid för tidigt att ge något klart besked om detta.

Herr talman! Fru Olsson i Helsingborg har, med hänvisning till ett fall av stentäkt från havsbotten utanför kusten norr om Helsingborg, ställt följande tre frågor till chefen för jordbruksdepartementet: 1. Är statsrådet beredd medverka till att kommuner och ortsbefolk ning som berörs av stenhämtning ur havet ges tillfälle att yttra sig innan tillstånd lämnas? Anser statsrådet att geologisk, biologisk och annan berörd expertis bör göra undersökningar av konsekvenser av stenhämtning ur havet? 3. Vill statsrådet medverka till att tillståndet att hämta sten ur ha utanför kusten Höganäs—Helsingborg indrages så att ännu större skade verkningar undvikes? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill inledningsvis nämna att jag anser mig förhindrad att diskutera det aktuella fallet med hänsyn till 90 § regeringsformen. På den första frågan, om kommuners och ortsbefolknings möjlighet att yttra sig innan täkttillstånd ges, vill jag svara att jag anser att de berörda naturligtvis bör ha tillfälle att yttra sig innan tillstånd meddelas Sådana tillfällen har de också. Kommerskollegium, som meddelar tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln till sand-, grusoch stentäkt på kontinentalsockeln, remitterar bl.a. inkomna täktansökningar till berörda myndigheter, vilka i sin tur kan höra andra i saken i den mån det bedöms erforderligt. Även ett utkast till tillståndsavtal mellan staten och sökanden remitteras på samma sätt. I detta anges bl.a. vilken tid och i vilken omfattning sand, grus eller sten får tas samtidigt som de föreskrifter meddelas, som behövs för att andra intressen — t.ex. fisket i skälig utsträckning skall tillgodoses. Normalt krävs vid sådan verksamhet, som det här gäller, också tillstånd enligt vattenlagen av vattendomstol. Domstolen utfärdar kungörelse om ansökan och låter införa den i en eller flera lokala tidningar. Kungörelsen skickas också till berörda myndigheter, bl.a. kammarkollegiet, som för talan för det allmännas räkning. fr.o.m. den 1 januari 1972 gäller att kungörelsen även skall översändas till kommunen, vilket tidigare inte behövde ske annat än om allmänna intressen inom orten av någon betydelse antogs bli berörda. Kommunen kan föra talan för tillgodoseende av allmänna intressen inom orten. Inverkar företaget menligt på mark eller vattenområde, som tillhör viss fastighet, berörd ort. Dit förläggs också normalt domstolens offentliga sammanträde i målet, för att eventuella sakägare skall ha tillfälle att närvara. Slutligen kan vattendomstolens dom, som avser allmänna intressen och enskild rätt, i vanlig ordning överklagas. De nu nämnda prövningsförfarandena och de fr.o.m. 1972 gällande bestämmelserna tillgodoser enligt min mening i rimlig utsträckning kommuners och enskildas intresse av att kunna yttra sig i ärenden av det aktuella slaget. Den andra frågan — om geologisk, biologisk och annan expertis bör göra undersökningar av konsekvenser av täkt från havsbotten — vill jag principiellt svara ja på. Att företa omfattande vetenskapliga undersökningar vid alla enskilda, lokala ingrepp är dock en praktisk orimlighet. De slutliga konsekvenserna av en viss täkt kan naturligtvis inte heller fastställas förrän verksamheten helt genomförts — om ens då — men experters bedömningar av den väntade inverkan inhämtas regelmässigt genom att ett täkttillståndsärende remitteras till bl.a. vederbörande fackmyndigheter. Vidare har vattendomstolen möjlighet att infordra ytterligare utredningar i det enskilda fallet om det anses påkallat. Jag vill också erinra om att medel ställts till Sveriges geologiska undersöknings förfogande fr.o.m. budgetåret 1970/71 för undersökningar som syftar till att en plan skall upprättas över Öresundsområdet med angivande av var täktverksamhet kan bedrivas utan att väsentlig skada eller olägenhet kan väntas uppkomma. Innevarande budgetår finns för detta ändamål 410 000 kronor. Dessutom kan nämnas att havsresursutredningen, vars betänkande ”Utnyttjande och skydd av havet” för närvarande remissbehandlas, lagt fram långtgående förslag om utökad forskning avseende havsområdenas naturresurser och miljöförändringar. Med anledning av den tredje frågan — om medverkan till att det av interpellanten åsyftade täkttillståndet dras in — vill jag slutligen nämna att lagen om kontinentalsockeln säger att givet tillstånd under vissa förutsättningar kan återkallas. Enligt lagens 5 paragraf kan tillstånd återkallas av Konungen eller den myndighet som meddelat tillståndet, om föreskrift eller villkor för tillståndet åsidosättes eller om synnerliga skäl i annat fall föreligger. Kommerskollegium ställer därför som villkor för täkttillstånd enligt kontinentalsockellagen bl.a. att kollegiet helt eller delvis skall kunna återkalla tillståndet eller — om täktverksamheten inverkar menligt på allmänna eller enskilda intressen — nedsätta den kvantitet som får tas ut.

Herr talman! Anledningen till min interpellation är den oro för att inte säga förbittring som är rådande hos ortsbefolkningen i de kommuner som berörs av det tillstånd till stenhämtning ur havet som staten, representerad av kommerskollegium, har givit för områden i norra delen av Öresund. Beslut om detta har fattats utan att man från statligt håll har tagit kontakt med berörda kommuner. Värdefulla lokala erfarenheter har nonchalerats, och de människor som får bära de negativa konsekvenserna av tillståndsgivningen har ställts inför fullbordat faktum. Om det varit fråga om en exploatering av endast ringa omfattning kunde måhända förfarandet ha varit förståeligt. Men här rör det sig om ett tillstånd för upphämtning av 75 000 kubikmeter sten i fast mått, omfattande en tid från juni 1972 till 15 juli 1974. 75 000 kubikmeter i fast mått blir ca 200 000 ton eller, för att åskådliggöra storleken, ett stenblock i manshöjd 200 meter långt och lika brett. Det är således en ansenlig mängd sten som nu skall plockas från den, speciellt vid nordvästliga stormar, naturliga vågbrytare den hittills har utgjort. I havsresursutredningens betänkande ”Utnyttjande och skydd för havet”, som nu gått ut på remiss, tas problematiken beträffande det s.k. stenfisket inte upp till behandling. Nu kommer, enligt uppgift, Nordvästra Skånes kommunalförbund att i sitt remissvar över utredningen gå till skarp attack mot detta förhållande. Kommunalförbundet anser att vid det s.k. stenfiske som bedrivs i bl.a. norra delen av Öresund finns uppenbara riskmoment för ökad erosion av stranden, ändrade strömförhållanden samt sandförflyttning och därigenom varierande bottendjup. Under de statliga myndigheternas handläggning av ärendet har inte tillfredsställande kontakt förekommit med de kommuner som berörs av tillståndsgivningen. Nordvästra Skånes kommunalförbund framhåller med anledning härav att berörd kommun bör få kallelse till vattendomstolens behandling av ärenden av denna typ så att kommerskollegium vid ärendets handläggning alltid kontaktar vederbörande kommun. Av herr statsrådets svar på min första fråga framgår att efter den 1 januari i år kommer kungörelse att översändas till berörda kommuner. Detta betyder ju i praktiken att kommunala myndigheter hädanefter inte skall vara tvingade att i dagspressen bevaka vad som planeras av statliga myndigheter. Jag tackar industriministern för svaret, som jag finner mycket tillfredsställande. Min andra fråga rörde de geologiska och biologiska undersökningar som bör äga rum för kartläggning av de konsekvenser som medföljer stenhämtning ur havet. Mig veterligt har i detta fall inga tillfredsställande sådana undersökngar ägt rum. Som jag redan sagt har berörda kuststräcka ett utsatt läge, speciellt vid nordväststormar. Vind och vågor från Kattegatt driver ända från Jyllands nordspets in väldiga vattenmassor i norra Öresund. Våglängden kan vid sådana tillfällen uppgå till 20 meter. Vattenrörelsen nedåt beräknas bli ungefär hälften, dvs. vågorna berör havsbottnen ned till 10 meters djup. Plockar man då upp sten på 6 meters djup, som tillståndet medger, måste detta få sanddrift och erosion på stränderna till följd. Redan för ett tiotal år sedan — och det är att märka att då fanns den naturliga barriär mot havet som nu hotar att försvinna — hade havet ätit upp så mycket av stranden vid Lerberget att ortsbefolkningen slog larm. På statens bekostnad byggdes då ett strandskydd, men den stenen togs från land, och detta skydd kommer inte att räcka om stenfisket får fortsätta. Skall staten hålla på att bygga strandskydd av sten från land för skydd mot skador som förorsakas av att ett storföretag tar sten från havsbotten? Mellan Lerberget och Svanebäck ligger dessutom ett fridlyst område, en gammal fäladsmark, som blev naturreservat 1961. Området beskrives i Skånes Natur 1961:3. Vi har inte så många naturreservat i norra Skåne, och vi vill slå vakt om dem som finns. Jag finner det högst olyckligt, om nu detta område kommer att utsättas för erosion, och risken härför är uppenbar. När det gäller de biologiska undersökningar, som icke ägt rum, kan Ang. stenhämtning ur havet utanför konstateras att stenen som nu plockas upp utgör ett skydd för de mindre fiskar som livnär sig på de organismer och plankton som finns vid stenarna. Kommer dessa bort, kapar man därmed ena ändan i en näringskedja. I och med att småfisken försvinner, försvinner helt naturligt också de för yrkesfiskarna attraktiva större rovfiskarna. Därtill kommer att ett ingrepp på havsbottnen kan betyda att helt nya strömstråk bildas. Därigenom kan föroreningar, som under årens lopp sedimenterats, åter grumlas upp och på nytt frigöras. Grundligare än så har vi ju inte, på orterna vid Öresund, gjort oss av med fosfor och närsalter; de kan återkomma med icke önskade gödseleffekter som följd. Jag finner det egendomligt att när det gäller täktverksamhet på havsbottnen finns ingenting av de garantier som naturvårdslagen innebär för täktverksamhet på land. Ingen har tydligen något ansvar för eventuella skadeverkningar, och det tycker jag är fel. Herr statsrådets principiellt, klart deklarerade ja på min andra fråga finner jag vara mycket positivt. Att en plan upprättas över Öresundsområdet är välbehövligt, och jag är övertygad om att detta kommer att emotses med tillfredsställelse av alla oss som bor i de berörda orterna. Vad slutligen gäller min tredje och sista fråga i interpellationen, som statsrådet anser sig förhindrad att besvara, tillåter jag mig, med hänsyn till de positiva svar jag erhållit på de båda första frågorna, dra följande slutsats: Tillståndsgivningen har i detta fall varit förhastad och i alltför hög grad gått storindustrin till mötes. Den för byggnadsföretaget nödvändiga stenen hade utan olägenhet kunnat hämtas från land.

Att såväl allmänna som enskilda intressen, i detta fall, kommer att bli lidande finner jag alldeles uppenbart. Jag hoppas därför att förnyade undersökningar skall komma till stånd samt få till resultat att hotet mot berörda stränder avvärjes. Jag tackar ännu en gång herr statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat jordbruksministern om han anser det vara förenligt med domänverkets målsättning att dess tjänstemän fungerar som mäklare i samband med enskilda industriföretags uppköp av råvara från privata leverantörer och om han anser att det finns amhet kommer att så bedrivas att garantier för att denna statliga veri man kan säga att konkurrens på lika villkor föreligger gentemot enskilda yrkesutövare. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att svara på frågorna. Jag vill först erinra om att riksdagen år 1968 godkänt en rad åtgärder för att öka domänverkets ekonomiska handlingsfrihet. Jag vill också nämna att domänverkets uppgifter enligt verkets instruktion inte är begränsade till skogsbruk, jordbruk m.m. på den av verket förvaltade marken utan kan omfatta även annan verksamhet som hänger samman med skogsbruk. BI. a. erbjuder verket skogsägare, skogsägarföreningar och skogsindustrier samverkan i fråga om avverkning och virkesdistribution där detta kan vara till ömsesidig fördel. Ett villkor från verkets sida sdriftens för sådan samverkan är att den överensstämmer med affä lönsamhetskrav. Domänverket har i linje härmed i avtal med enskild skogsindustri åtagit sig uppgiften att åstadkomma från kvalitetsoch kostnadssynpunkt så rationella massavedsleveranser som möjligt. Häri ingår avverkning av rotposter som har inköpts från enskilda skogsägare. För att göra verksamheten så rationell som möjligt medverkar domänverkets lokala förvaltningar när det gäller att bedöma rotposternas lämplighet för inköp. Den här aktuella verksamheten som domänverket bedriver anser jag vara förenlig med domänverkets uppgift att driva skogsbruk och därmed sammanhängande verksamhet. Sett från skogsnäringens synpunkt i dess helhet anser jag domänverkets nu inledda verksamhet vara av godo. Därmed uppnås en rationellare virkeshantering, vilket är önskvärt med hänsyn till vår konkurrenskraft på världsmarknaden. De avtal som reglerar denna verksamhet träffas på affärsmässiga villkor, varför jag anser att konkurrens på lika villkor föreligger gentemot enskilda yrkesutövare.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det svar jag har fått på den interpellation jag har framställt angående domänverkets avverkning av råvara från privata skogsägare. Jag har inget att invända emot att skogsbruket söker sig nya samarbetsformer. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen tvingar oss till sådana lösningar i framtiden. Ett avtal om samverkan har vi också just i dagarna ett bevis på. Däremot ger industriministern inte något svar på min fråga om domänverkets tjänstemän i praktiken kommer att fungera som mäklare åt privata skogsindustriföretag. Jag tolkar svaret som så, att domänverkets fältpersonal inte har annan uppgift än att medverka till bedömning av rotposternas lämplighet för inköp ur avverkningsteknisk synpunkt. Jag vill också med tacksamhet konstatera att industriministern understryker att villkoret för domänverket när det gäller den påtalade verksamheten är att den överensstämmer med affärsdriftens lönsamhetskrav. Av det uttalandet drar jag den slutsatsen att domänverkets insatser när det gäller medverkan till enskild industris eller företags virkesanskaffning inte får bygga på ett marginaltänkande utan att konkurrens skall ske på lika villkor med övriga virkesanskaffare, och det har vi också hört här i svaret från industriministern. Slutligen vill jag uttrycka den förhoppningen att denna av domänverket bedrivna verksamhet inte får någon störande inverkan på virkesmarknaden. Det är nämligen så att den organisation som producentkooperationen byggt upp inom det privata skogsbruket utgör en väsentlig faktor på virkesmarknaden, och det kan knappast vara i domänverkets eller i samhällets intressen i övrigt att motverka eller försvaga den verksamheten. Det skulle få allvarliga följder för virkesmarknaden i landet och därmed för skogsbruket i dess helhet. Jag fick faktiskt inte något svar av industriministern på min fråga just om inköpen, alltså om tjänstemännen inom domänverket kommer att fungera som mäklare åt privata industriföretag. Jag vill därför upprepa den frågan. Eller kan jag räkna med att inköpsverksamhet inte skall förekomma i samband med domänverkets avverkning hos privata skogsägare?
Herr talman! Jag försökte att vara så utförlig som möjligt i mitt interpellationssvar. Självfallet fungerar domänverkets tjänstemän i detta fall som, skall vi säga, servicemän. Avsikten att erbjuda tjänster för avverkning osv. och det som herr Fågelsbo här har kallat mäklarverksamhet är egentligen bara det första ledet i den serviceverksamhet som skall komma i fråga. Detta står i överensstämmelse med den verksamhet som domänverket skall bedriva mot bakgrunden av ett affärsmässigt lönsamhetstänkande. Jag kan inte tänka mig att herr Fågelsbo tror att domänverket skulle ha ett annat intresse än att försöka åstadkomma ett så högt pris som möjligt på den skog som skall avverkas, eftersom domänverket för sin lönsamhet är beroende av just priset på skog.
Herr talman! Ja, men, herr industriminister, i det avtal som har träffats mellan domänverket och en skogskooperativ organisation i södra Sverige har faktiskt skrivits in att någon inköpsverksamhet inte skall förekomma. Där skall man alltså ha klara rågångar i dessa fall. Kan vi inte få klart utsagt om det är någonting som ingår i målsättningen i dess helhet för domänverket?
Herr talman! Det är inte ovanligt att domänverkets tjänstemän efter kontakt med skogsägare anvisar lämpliga rotposter för inköp av industri företagen. Det är det som här sker, vilket i och för sig inte är någon mäklarverksamhet.

Fru talman! Fru Marklund har frågat om jag planerar initiativ, exempelvis i form av förstärkt ekonomiskt stöd till kommunernas barnstugeverksamhet, för att motverka uppbromsningen av barntillsynsutbyggnaden och höjningen av daghemsoch lekskoleavgifterna och i stället befrämja en förbättring av barntillsynsverksamheten. Kommunernas barnomsorg har byggts ut i en successivt ökad takt. Antalet platser för barn med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar har ökat från 23 000 år 1965 till över 100 000 i år. Flera uppgifter visar att den fortsatta utbyggnaden av barnstugeverksamheten tillhört de områden som getts prioritet vid de ekonomiska avvägningarna i kommunernas budgetarbete för nästa år. Jag har dock kunnat konstatera tendenser till en viss dämpning då det gäller planeringen av nya barnstugor i kommunerna enligt den senaste kommunenkäten från september i år vilket är oroande. Med hänsyn till den stora betydelse som barnstugeverksamheten har följer jag utvecklingen på detta område med stor uppmärksamhet. Då fru Marklund frågar efter åtgärder för att främja en förbättring av barntillsynsverksamheten vill jag här erinra om den omfattande utredning beträffande förskolans målsättning och utformning som under året lagts fram av barnstugeutredningen och som efter avslutad remissbehandling nu kommer att tas upp till prövning. Vad gäller statsbidragen till barnstugeverksamheten vill jag i detta sammanhang bara erinra om att de har höjts flera gånger under senare år. Den senaste höjningen genomfördes så sent som den 1 januari i år. Driftbidraget till daghemmen höjdes då med 1 200 kronor till 4 000 kronor per plats och år och driftbidraget till fritidshem höjdes med 500 kronor till 2 000 kronor per plats och år. Som en ytterligare åtgärd för att underlätta barnstugeutbyggnaden vill jag peka på ett beslut i september månad i år som ger möjlighet för kommunerna att få förskottsutbetalning av de lån som utgår till anordnande av barnstugor. Denna förskottsmöjlighet gäller tills vidare för barnstugeplatser som börjar byggas före den 1 januari nästa år. Frågan om statens bidrag till barnstugeverksamheten under nästa budgetår behandlas i vanlig ordning i budgetarbetet och kommer att redovisas i statsverkspropositionen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min interpellation. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden diskuteras ju numera i olika sammanhang, och diskussionen förs glädjande nog på ett annat sätt än tidigare. Resonemang om att kvinnorna tar arbetstillfällen från männen hör numera till undantagen. Kvinnoarbetslösheten betraktas som ett problem, och det anges inte som någon lösning att köra kvinnorna tillbaka till hemmen när den allmänna arbetslösheten griper omkring sig. I den här aktuella diskussionen framförs krav om planering och prognoser som skall utgå ifrån att målsättningen full sysselsättning måste gälla för både män och kvinnor, men i praktiken styrs arbetskraftsprognoserna och därmed planeringen t.ex. av daghem fortfarande av konservativa värderingar. 1970 års långtidsutredning räknar t.ex. med en fortsatt låg förvärvsfrekvens för kvinnor på grund av att bristen på arbetstillfällen och barntillsyn förutsätts bestå. Nu menar jag självklart inte att samhällsutvecklingen styrs av värderingar eller av statliga utredningar — det som styr är de lagar som gäller i det kapitalistiska systemet — men jag ser de här prognoserna som en förklaring till den förnöjsamhet med utbyggnadstakten när det gäller barntillsynen som kommer till uttryck av och till. Om man utgår från att kvinnorna inte heller i framtiden skall delta i förvärvslivet mer än till 60—65 procent, kan man självfallet tycka att 10 000 nya daghemsplatser om året är en hygglig siffra. Men med den takten skulle det ta 20—25 år att täcka behovet, och då har man ändå inte räknat med barnen till de bortåt 300 000 kvinnor som bedöms vilja skaffa sig yrkesarbete om barntillsynen skulle kunna ordnas. Barntillsynen är alltså en nyckelfråga. Sanningen att barntillsynen är det som framför allt hindrar kvinnorna att arbeta har upprepats så många gånger att den nästan fastnar i halsen, men den måste upprepas — den lika väl som sanningen att det skulle löna sig ekonomiskt för samhället att ordna barntillsynsfrågan så att kvinnorna kom ut i förvärvslivet. Ändå sker det uppenbart en dämpning statsrådet säger i sitt svar ”en viss dämpning” — när det gäller planeringen av nya barnstugor ute i kommunerna. Ofta anges anledningen vara det avtal som i våras träffades mellan regeringen och Kommunförbundet om att inga kommunala skattehöjningar skulle genomföras. En sådan dämpning drabbar ovillkorligen sådana familjer som avtalet angavs vara till fördel för, nämligen låginkomstfamiljerna, som inte får den nödvändiga hjälpen med barntillsynen och därför måste ha den ena föräldern — oftast kvinnan — hemma. Jag har litet svårt att se hur åtgärder baserade på barnstugeutredningens resultat i och för sig skall kunna åstadkomma någon förändring i denna inställning hos kommunalpolitikerna. Deras framfart med rödpennan i budgetarbetet har ju konkret samband med det rådande ekonomiska läget, men det handlar också om attityderna hos kommunalpolitikerna och i samhället som helhet. Och det går inte att ändra på dessa attityder så länge inte den reella situationen ändras. Även om utbyggnaden av barnstugeverksamheten, som statsrådet säger, har givits prioritet i vissa kommuners budgetarbete, är detta ingen enhetlig bild. För att nå en sådan utbyggnad krävs det att staten tar huvudansvaret för denna verksamhet på samma sätt som man har gjort med skolan. Det är i detta syfte som vi från vpk har ställt förslag om att staten till att börja med skall stå för lönerna åt daghemspersonalen, så att kommunerna avlastas den kostnaden. Därutöver krävs det givetvis ökad statlig stimulans för att höja ambitionerna när det gäller utbyggnaden, och i det sammanhanget finns säkerligen åtskilligt att hämta i barnstugeutredningen. I den ges också många och goda argument för en samhällelig barntillsyn som en rättighet för barnen, och den rättigheten är det minst lika angeläget att trycka på som någonsin kvinnornas rätt till arbete och den samhällsekonomiska fördelen av en ökad förvärvsfrekvens bland kvinnorna. Jag har en viss förståelse för att statsrådet Odhnoff i ett interpellationssvar inte kan göra så mycket mer än att hänvisa till utredning, ökade statsbidrag och frågans behandling i budgetarbetet. Jag noterar också att fru Odhnoff betecknar den aktuella dämpningen i kommunernas barnstugeplanering som oroande och att statsrådet följer utvecklingen med stor uppmärksamhet. Jag vill försäkra att jag delar oron, och min interpellation är naturligtvis ett uttryck för det. Denna oro uttrycker jag i klart medvetande om att de åtgärder söm under nu rådande förhållanden är möjliga att genomföra inte på långt när är tillräckliga. Vad jag med mina frågor i interpellationen hade hoppats på var anvisningar om åtgärder som motverkar den pågående uppbromsningen inom barntillsynsverksamheten. Det långsiktiga målet, barntillsyn för alla barn, kan inte nås så länge även tillgången till barntillsyn i sista hand styrs av kapitalisternas behov av arbetskraft. När arbetskraftsreserven, som i så hög grad består av kvinnor, behövs i produktionen, är det lättare att vinna gehör för kravet att samhället, dvs. stat och kommun, skall ansvara för barnen. Men när konjunkturerna blir sämre, då stoppas utbyggnaden, och då inträffar t.o.m. att man stänger eller minskar verksamheten vid barnstugor som vi har. Det finns kanske anledning att läsa ut något av detta dilemma också i det svar som statsrådet Odhnoff har lämnat på min interpellation. Jag ber, fru talman, än en gång att få tacka för det svaret.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att vi har fått denna konstruktiva diskussion om kvinnornas rätt till arbete, och jag delar fru Marklunds uppfattning att det är angeläget att få till stånd en fortsatt snabb utbyggnad av barnstugeverksamheten.

Jag har inte den uppfattningen att 10 000 nya platser i daghem och fritidshem skulle vara någon hygglig utbyggnadstakt i dag, utan jag anser att vi måste ha passerat den siffran. Även om 10 000 var det totala antalet nya platser för inte alltför många år sedan, så är den siffran i dag för låg. Vi kan räkna med en utbyggnad på omkring 12 000 Nr 130 platser om året, och då grundar jag den beräkningen på att ett urval Måndagen den kommuner, som vi frågat om detta, har uppgivit siffror som tyder på en 4 december 1972 sådan utbyggnadstakt. —— oe När det sedan gäller ansvaret för barnstugeverksamheten så tror jag det Ang. de centrala är viktigt att slå fast att detta är en kommunal uppgift — ansvaret för proven i svenska utbyggnaden vilar i första hand på kommunerna — men att man från statens sida ser det som oerhört angeläget att driva på utbyggnadstakten. Statsbidraget har ju höjts upprepade gånger, och det skall ses som ett uttryck för den vikt som vi fäster vid utbyggnaden av barnstugorna. Sedan är det i sista hand kommunerna som får ta besluten, och dessa blir ju beroende av de politiska värderingar man har och de prioriteringar som görs i styrelser och fullmäktige.
Fru talman! Först detta med attitydförändringar. Visst kan man notera attitydförändringar ute i kommunerna, men det är fortfarande inte någon generell företeelse. Det finns också kommuner som absolut inte prioriterar barntillsynsverksamheten. Sedan noterar jag med verklig tillfredsställelse att fru Odhnoff inte heller är nöjd med utbyggnadstakten 10 000 nya platser. Att jag anförde just den siffran har att göra med en uppgift från den Harpsundskonferens som statsministern nyligen sammakallade till, där förutom regeringen såväl politiska och opolitiska kvinnoförbund som olika arbetsmarknadsorganisationer var företrädda. Enligt referat därifrån förefaller det som om statsministern ändå är nöjd med den utvecklingstakten, och det tyckte jag var litet oroande. Jag vet inte varför det måste tas som ett axiom att det är en kommunal uppgift att ansvara för barntillsynsutbyggnaden, men det borde vara lika angeläget för kommunerna att ansvara för förskolebarnens tillsyn som det är för staten att ta hand om skolorna. När det sedan gäller de politiska värderingarna så är det just där som det skiljer i mycket hög grad mellan olika kommuner.
Fru talman! Jag vill bara understryka att det på Harpsundskonferensen rådde stor samstämmighet från de deltagande statsrådens sida om att att det är ytterst angeläget att hålla uppe en hög utbyggnadstakt och den höga utbyggnadstakt som där avsågs låg på en siffra över de 10 000.

Fru talman!

I anvisningarna till läroplanen, vilka utfärdas av skolöverstyrelsen, anges att det centrala provet i svenska i årskurs 2 skall bestå av referat och kommentar. Därutöver finns i läroplanen inga formellt fastställda krav på hur provet skall vara utformat. Fru Åsbrinks fråga rör sig huvudsakligen inom skolöverstyrelsens ansvarsområde. Jag är dock beredd att ge vissa principiella synpunkter på frågan. Vid valet av textunderlag för provet kan det vara lämpligt att tillämpa vissa allmänna normer. Det gäller således att finna en text som stimulerar så många elever som möjligt till kritiskt och självständigt skrivande. Samtidigt bör texten vara sådan att den inte inbjuder till imitation. Det är vidare önskvärt att texternas karaktär varieras från år till år så att eleverna även i proven ställs inför olika slag av texter. Texten i det aktuella provet påstås fylld av en bestämd samhällssyn och skulle därmed kunna strida mot kraven på objektivitet och allsidighet i skolans undervisning. Det är självklart att skolan i sin samlade undervisning skall ge en objektiv och allsidig information. Därav följer emellertid inte att varje enskild text som tas upp måste vara strikt objektiv och inte heller att texten i ett prov alltid måste vara objektivt informerande. Även texter av värderande art bör få förekomma, bl.a. för att ge eleverna tillfälle att självständigt pröva sin förmåga att skilja mellan saklig information och värderande debattinlägg. Det ingår i målen för gymnasieskolans svenskundervisning att eleven skall utveckla förmågan att uppfatta och tillgodogöra sig innehållet i en text och bedöma detta från olika synpunkter. Det kan därför inte anses felaktigt att texterna i ett prov utformas även med tanke på att läraren genom elevernas behandling av dessa texter har möjlighet att pröva i vad mån undervisningen lyckats i detta avseende.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag konstaterar emellertid att det inte utmärks av någon särskild entusiasm inför de ställda frågorna och inte heller av någon särskild tydlighet i svaren på de direkt ställda fyra frågorna. Om jag ser på svaret finner jag att utbildningsministern framhåller att det inte finns några formellt fastställda krav på hur provet skall vara utformat — utöver att det skall bestå av referat och kommentar. Jag vill dock hänvisa till fortsättningen i läroplan för gymnasiet, där det heter: ”Den text som man därvid utgår från och som skall vara tillgänglig för eleverna får tjänstgöra både som arbetsmaterial och som stilistisk stimulans.

Det gäller en genomströmning av elever. Det är alltid nya elever. De kan alltså inte ställas inför olika slags prov. Det enda skulle vara att lärarna inte motas in i enda fålla och räknar med att proven jämt har samma typ. Men det står också i svaret att det inte är givet att texten i ett prov alltid måste vara objektivt informerande. Men de kontroversiella ämnena bör enligt min uppfattning absolut inte förläggas till de centrala proven. Sedan frågar man sig vad man kan ställa för ytterligare krav. Ett krav är att provet skall engagera eleverna och stimulera deras skrivande. Man är ganska anspråkslös, om man som undervisningsrådet Ullstad i en stor intervju konstaterar att eleverna har blivit engagerade av t.ex. den text som förelades dem i år, därför att de har sagt sig att ”detta skall vi inte imitera”. Man har skickat skrivelser mot utformningen av provet, man har sagt att ”vi kunde inte tillämpa våra färdigheter”. Då är SÖ som sagt bra anspråkslös när man säger att ”det här vittnar ju om hur livligt texten har engagerat eleverna”. Det är väl att eleverna också har yttrat sig.

Tyvärr räknas vi som har erfarenhet på fältet mycket sällan som tillförlitliga vittnen om situationen ute i skolorna, vilket är ägnat att — som en lärare uttryckte det — ”slå undan benen på lärarna i dagens situation”. Det krävs ett rikt innehåll, vilket man kan konstatera om man tar några års provuppgifter. Jag hämtar dem från årskurs 2. År 1968 har ett rikt material — ”Det där med barndomsintryck” som hör till ämnen som ”Mitt föräldraideal” och ”Samlevnadsbud för hemmet, skolan och gänget”. År 1969 är det konsumentfrågorna med Ralph Naders personlighet som centrum men de för också till reklamoch konsumentupplysning som ämne, ”Ungdom som konsumenter”. 1970 kommer ”Kroppsarbete och människovärde” och ”Jämlikhet i samhället” som uppgifter. 1971 kommer ”Den biologiska bomben” — ett rikt fält för allmänintresserade och samhällsintresserade ungdomar.

4 december 1972 Det jag har vänt mig mot i innehållet är bl.a. de uttryck som Rn förekommer om att arbetsplatsen är och förblir ett koncentrationsläger. Ang de centrala Det är ganska upprörande att man tillåter sig ett sådant uttryck. proven i svenska Ungdomen vet inte vad ett koncentrationsläger i verkligheten innebär, men att slött sprida ut en sådan uppfattning om arbetet i en tid, när vi Denna artikel saknade väsentliga fakta! Komprimeringen kunde ske helt godtyckligt, varför det blir mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma referaten objektivt.” behöver aktivera den nya generationens vilja till arbete, förefaller mig vara ytterst omdömeslöst. Detsamma gäller uttalandena om chefernas roll, där man inte ger någon nyansering, inte ett motargument, utan enbart talar om att cheferna är några som går förbi och tittar på en och betyder just ingenting. Skall man ta upp kontroversiella ämnen, bör de inte förläggas så direkt till ett centralt prov. Jag har också frågat om det typografiska utförandet, och jag får veta att man har använt samma stiltyp tidigare. Men i de centrala proven — jag har sådana för både årskurs 2 och årskurs 3 de fyra senaste åren — har man använt betydligt större och klarare tryckstil. En stil är inte bra därför att man har använt den förut, inte ens därför att det inte har väckt någon opposition. Ofta är det så svårt att nå fram med någon kritik, och det är därför som jag — trots att det rör sig inom SÖ:s ansvarsområde, som utbildningsministern framhåller — anför detta inför utbildningsdepartementet. Någonstaris ifrån måste det ju komma något påpekande. Att någonting är bra därför att man har använt det förut är för övrigt också ett logiskt ohållbart argument. För att nu behandla hela provet vill jag nämna, att mallarna ännu inte har kommit. För ett par veckor sedan har det uppgivits av en av de ansvariga att de var under utsändande, men i går hade i varje fall inte några mallar kommit lärarna till handa vid de skolor där jag har frågat. Nu är det helt enkelt tidsnöd, eftersom betygen skall sättas i denna vecka och nästa. Lärarna arbetar för högtryck, och man kan ju begära att de skall få åtnjuta något slags hänsyn till sina arbetsvillkor. När de ställs med sina elever inför detta prov skall de inte bara behöva fråga sig: Vad arbetar vi egentligen för? De skall också ha rätt att känna, att man vet att de har ett ordentligt jobb som kulminerar mot slutet av en termin. Vi talar om företagsdemokrati och medbestämmanderätt i alla sammanhang, och med rätta. Men då kan man också begära att lärare skall få komma i åtnjutande av samma förmåner, att vi skall kunna få arbeta i så jämn takt som möjligt, och att uppgifter ges som inte strider mot hela den inriktning lärare ger sin undervisning. Det är ganska farligt att såra en hel grupps yrkesheder.

Fru talman!

I årskurs 2 kommer eleven i kontakt med sitt första centrala prov i svenska; ytterligare ett kommer senare i årskurs 3. Under drygt ett år har läraren i svenska — får jag hoppas — försökt arbeta efter läroplanens anvisningar och därför givetvis framhållit att slangspråk inte hör till ett vårdat uttryckssätt. Troligen har han också försökt att pränta in vikten av korrekt meningsbyggnad. I elevens hand kommer så vid provtillfället som underlag för årets centrala prov en tidningsartikel, kallad: ”Sveriges vanligaste kille och vanligaste tjej tycker lika om en sak: Att det är dåligt beställt med jämlikheten.” Vore jag elev i årskurs 2, skulle min reaktion efter genomläsningen omedelbart ha blivit att det är dåligt beställt med skolöverstyrelsen. Jag är inte elev men har i dag förmånen att i stället direkt till utbildningsministern få säga att jag tycker att så är fallet. Fru talman! Jag skall be att få motivera detta ur tre olika synpunkter. Först och främst anser jag provet vara ett sabotage mot undervisningen i den mån den följer läroplanen. Därmed menar jag inte att eleverna skulle frestas att tro att texten i provet skulle överensstämma med läroplanens krav på god språkvård — undervisningen har säkert gjort någon nytta. Men eleverna måste likväl börja fundera över meningen med denna undervisning eftersom ett av två centrala prov som de kommer att ha så fullständigt tar avstånd från vad de lärt sig, eftersom skolöverstyrelsen tar upp till behandling en artikel som genomgående bryter mot praktiskt taget alla språkliga regler. Förutom slangspråket — genomgående inte bara i citaten av Alfs och Margaretas yttranden — är satsbildningen ett hån mot varje läsare. Tempus blandas så att förståelsen försvåras och ordens ändelser förändras, t.ex. ”stan” och ”varann” — fortfarande i den beskrivande delen. En av provets anonyma konstruktörer har trätt fram och verkligen visat på att provet utgör ett sabotage mot undervisningen.

Och nu vill jag ställa min första fråga till utbildningsministern: Anser statsrådet att användandet av här nämnda ord och böjningsformer är riktigt på något ställe? När undervisningens resultat diskuteras hör man från alla håll otillfredsställelse med elevernas behandling av sitt modersmål. En mycket högt uppsatt tjänsteman inom utbildningsministerns eget departement berättade för mig att det viktigaste vid anställning av personal till departementet var att kontrollera att de rätt kunde behandla det svenska språket — och att det var svårt att finna dem som kunde det. Inte blir det lättare för herr utbildningsministern i framtiden om utvecklingen skall gå vidare i denna riktning. Men låt mig nu komma till frågan: Hur skall eleverna kunna behandla detta prov tillfredsställande? Det är ju något som de bör ges möjlighet att kunna göra. Uppgiften består i att antingen göra en inledande sammanfattning på 50—-75 ord som skall anknytas till den av B-uppgifterna som eleverna väljer eller att göra ett referat på ca 200 ord. Detta referat har förmodligen — det vet jag ingenting om — skrivits av majoriteten av eleverna.

Tendentiöst färgade eller ironiska framställningar bör inte förekomma i referatet och måste vid bedömningen betraktas som en svaghet. Detta gäller även om de är stilistiskt eleganta och ingår som randanmärkningar eller slutomdömen om texten. Vad som bör premieras är i stället den mot texten strikt objektiva, i språkformen precisa framställningen.” Herr utbildningsminister! Detta var de bedömningsregler som gällde för förra årets centrala prov. Jag vill, fru talman, gärna be utbildningsministern se detta mönster mot bakgrund av vad fru Åsbrink här framförde om elevernas reaktion när det gällde väsentligheter i proven. Hur är det över huvud taget möjligt att låta sådana här regler gälla för årets prov? Hur skall denna text kunna refereras strikt objektivt, i precis språkform och utan någon ironi eller bedömning av densamma, vilket alltså utgör en försvagning av provet? Min fråga nr2 till utbildningsministern är: Kommer andra bedömningsregler att ligga till grund för årets bedömning av det centrala provet? Fru talman! Jag skulle vilja beröra detta prov ur ännu en synpunkt. Jag gör detta så ingående därför att i den här diskussionen tre för skolan så väsentliga frågor som skolans undervisning, bedömningen av elevernas arbete och skolans sociala fostran kommer in. Frågan är om det är i linje med skolans sociala fostran att lägga fram en artikel, sanktionerad av skolöverstyrelsen, där sådana här synpunkter förs fram. Då vill jag också hänvisa till vad fru Åsbrink anförde om synen på arbete och koncentrationsläger. I artikeln talas nedlåtande om gamla finner dock inget gensvar när det gäller dessa frågor. Yttrandet ”Att vara Carlsson från Svartå och gå på krog betyder att man får vänta på bord en timme” kommenteras inte, men bakgrunden är att om man vore Carlsson från utbildningsdepartementet skulle det antagligen gå fortare. Alf anser också att man kunde väl pröva hasch. Med nöjen menas huvudsakligen att gå på dansrestaurang för 100 kronor. Att leva en skrälldus tillsammans är toppen. Äktenskapet är för Alf huvudsakligen ett sätt att få lägre skatt. Fru talman! Givetvis lever jag inte i en tro på att dagens ungdomar står främmande för sådana här åsikter, men jag reagerar mot att de förs fram från skolans sida vid ett så allvarligt tillfälle som ett centralt prov. Fru talman!

Från moderata samlingspartiets sida har vi alltid försökt att värna om kvaliteten i undervisningen, och vi har väl också trott att en viss form av hyfsning likväl har kunnat vidlåda även dagens undervisning, men efter detta prov ställer vi oss tveksamma.

Fru talman! Får jag först svara följande på interpellantens fråga rörande den typografiska utformningen av provet. Naturligtvis är det viktigt — och på den punkten är vi självfallet helt överens — att stilstorleken skall vara sådan att alla elever utan svårigheter skall kunna ta del av provet. Där får det inte föreligga några oklarheter. Enligt vad jag inhämtat kan också skolorna för elever med olika grader av synnedsättning rekvirera förstorade upplagor av provet. Information om detta utsänds varje år vid läsårets början till samtliga skolledare. I de fall då prov som används har för liten stilstorlek finns det alltså möjligheter att komplettera med ett antal prov med större stil. Beträffande det konkreta prov som vi här diskuterar ställde fru Sundberg ett antal frågor till mig, som föranleder mig att svara följande. I mitt interpellationssvar har jag lagt principiella synpunkter på denna fråga, men fru Sundberg konkretiserade vad jag sagt till att gälla svar på frågor rörande detta enskilda prov. Då vill jag säga att vi har här i landet valt att ha fristående ämbetsverk som fullföljer vissa givna uppgifter. Departementen har icke rätt att gå in i detta arbete med en förhandseller efterhandsgranskning. Vidare har vi i regeringsformen fastlagt i vilken utsträckning vi här i riksdagen kan debattera dessa frågor, och jag ser mig inte ha några möjligheter att gå in på en debatt av det slag som fru Sundberg här efterlyste. Det åligger i detta fall ämbetsverket att lösa uppgifterna. På departementet finns icke expertis av det slaget att jag vill göra en bedömning, och i vilket fall som helst är jag förhindrad att göra det av de regler och bestämmelser som riksdagen själv dragit upp. Om fru Sundberg vill ha möjligheter att föra den debatten, så måste vi alltså starta på den formella sidan och förändra den ansvarsfördelning som finns mellan departementet och ämbetsverket. Fru Åsbrink tog också upp en principiell fråga som jag gärna vill säga något om, nämligen lärarnas respektive verkets inflytande — och i sista hand naturligtvis också parlamentarikernas inflytande. Beträffande den senare delen har jag redan svarat att vi som politiskt ansvariga inte har något möjlighet att påverka utformningen av ett sådant här prov. Den saken har vi överlämnat till experterna. Och vad jag vet är det i detta speciella fall en grupp lärare, alla aktiva i gymnasieskolan, som har utarbetat provet. Det är också det vanliga att man från verkets sida försöker engagera lärarna i utformningen av proven. Det förhåller sig inte bara så att huvuddelen av dem som är anställda på skolöverstyrelsen är f. d. lärare, utan i verksamheter av detta slag engagerar man också lärare som alltjämt är aktiva ute i skolorna för att få ett så bra resultat som möjligt. Det är fullt tänkbart att man trots detta misslyckats — när det rör sig om mänskliga insatser sker tyvärr så ibland — men jag anser mig förhindrad att värdera detta prov vare sig i negativ eller positiv riktning. Jag kan bara konstatera att det är en arbetsuppgift som vi har överlåtit åt det berörda ämbetsverket.

I anslutning till detta studium behandlas sådana frågor som plan och komposition, titelanalys, sättet att börja och sluta en framställning samt medel att göra den konkret. Stor uppmärksamhet bör ägnas ord och uttryck som tjänstgör som brofäste i en logisk tankeföljd.” Jag kan inte annat än konstatera att i varje fall huvudparten av svensklärarna ute i landet har reagerat inför årets prov därför att det icke har uppfyllt dessa elementära fordringar.

Dessutom kan man ju ställa sig frågan beträffande Sveriges Radio — som vi väl kommer att diskutera vid morgondagens plenum — hur rekryteringen dit sker. Är det ett ensidigt urval av dem som har samma åsikter? Det är sådant man ute i landet kan fråga sig när man finner att ett prov som detta utan opposition har sett dagen.
Fru talman! Jag accepterar givetvis vad utbildningsministern sade om att vi här inte kan starta en detaljerad debatt om provets utformning. Men jag hade hoppats att statsrådet i sin kommentar i någon mån skulle lägga fram sina egna synpunkter på värdet av en god behandling av vårt svenska språk. En av de frågor jag ställde var principiell så till vida att jag hänvisade till en artikel i Sydsvenska Dagbladet. Min fråga löd: Anser statsrådet att användandet av sådana ord och böjningsformer som var refererade i tidningen är riktigt på något ställe? Jag upplever att jag såsom riksdagsledamot har rätt att fråga efter statsrådets personliga inställning till användande av sådana ord.
Fru talman! Jag höll nyligen ett anförande, där jag mycket starkt betonade värdet av språket som kommunikationsmedel i det moderna samhället. Jag har självfallet uppfattningen att en god språkbehandling, dvs. möjligheter att uttrycka sig i tal och skrift på ett klart, tydligt och formellt tillfredsställande sätt, är en av de allra viktigaste uppgifterna för skolan att lära ut. Det är viktigt för att man skall kunna fungera ute på arbetsplatsen, för att man skall kunna ta uppdrag i de fackliga organisationerna, för att man skall kunna fylla en plats i ideellt föreningsliv och för att man skall kunna ta del av olika former av kulturyttringar. På den punkten finns det alltså inte den minsta tvekan i min inställning och därmed inte heller i fråga om de krav vi ställer på skolan. Man må beklaga det eller inte, men när det kommer till ett enskilt fall, anser jag däremot att jag av principiella skäl inte bör ingripa. Om jag skulle fälla ett omdöme, ställde jag nog krav på att den expertis som i dag finns i skolöverstyrelsen också skulle finnas i departementet. I dag har vi personal för vårt arbete i kontakten med riksdagen men inte för de löpande arbetsuppgifter, som åvilar skolöverstyrelsen. Därför jag av både principiella och praktiska skäl förhindrad att göra den formen av värderingar.

Fru talman! Herr Turesson har frågat mig om det enligt min mening finns skäl att aktualisera en tillämpning av 19 § i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Enligt nämnda paragraf äger Kungl. Maj:t påkalla utredning om det finns skäl anta att Sveriges Radio brutit mot avtalet. Kungl. Maj:t äger vidare säga upp avtalet, om utredningen ger anledning därtill. Det ankommer på radionämnden att övervaka att Sveriges Radio utövar ensamrätten till rundradiosändningar opartiskt och sakligt samt i övrigt efter de riktlinjer för företagets programverksamhet som fastställts genom avtalet med staten. Radionämnden skall enligt sin instruktion hos Kungl. Maj:t föreslå de åtgärder som föranleds av dess verksamhet. Under de senaste åren har antalet anmälningar till nämnden visserligen ökat kraftigt. Det är emellertid endast en mycket liten del av de anmälda programmen som föranlett kritik eller fällande utslag från nämnden. Nämnden har inte aktualiserat frågan om en tillämpning av 19 § i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Inte heller för egen del har jag funnit skäl att påkalla tillämpning av nämnda paragraf. Detta innebär dock inte att jag underskattar betydelsen av den kritik som radionämnden anfört mot enskilda program. Jag finner det nämligen ytterst väsentligt att Sveriges Radio noga iakttager sina förpliktelser enligt radiolagen och avtalet med staten. Jag räknar därvid självfallet med att Sveriges Radio noga rättar sig efter vad radionämnden anför.

Fru talman! Tack för svaret, herr utbildningsminister. Tack också för att vi den här gången slapp höra vad vi inom oppositionen brukar kalla stencilsvaret, dvs. den där formeln som är avsedd att frita vederbörande statsråd från allt ansvar för Sveriges Radios framfart. Utbildningsministern säger i dagens svar att han inte underskattar betydelsen av den kritik som radionämnden framfört mot enskilda program. Alltid något! Men hur uttrycker då radionämnden denna kritik? Låt mig ta några exempel. De kan mångfaldigas. Men jag skall åtminstone i första omgången vara återhållsam för att spara tid. I februari 1970 sändes i TV en pjäs som hette ”Nils Johan Andersson”. Den uppgavs skildra vissa förhållanden vid Norrbottens järnverk, och det är väl onödigt att redogöra för pjäsens innehåll. Det räcker väl med att jag påminner om att den innehöll öppna anklagelser mot namngivna personer som närmast vore att betraktas som brottsliga. Om denna pjäs uttalade radionämnden bl.a.: ”Enligt radiolagen skall den SR tillkommande ensamrätten att avgöra vilka radioprogram som skall förekomma i rundradion utövas opartiskt och sakligt. Vidare heter det: ”Det kan inte göras gällande att pjäsen är opartisk och den är otvivelaktigt inte heller avsedd att vara det. I en rad betydelsefulla frågeställningar som pjäsen tar upp lämnar den en klart ensidig framställning och i den mån motsvarande åsikter kommer till tals sker det i förlöjligande form.

Om man vet att ett program i väsentliga avseenden innehåller felaktiga sakuppgifter får det inte sändas. För att balansera partiskheten och klarlägga verklighetsunderlaget för den pjäs det nu gäller sände Sveriges Radio samma kväll ett följdprogram, ”Direktmitt i veckan”. Om detta program konstaterar radionämnden att det sändes på sämre lyssnartid, att det var hårt styrt, att alla kontroversiella frågor inte blev fullständigt behandlade och att tittarna lätt kunde få det intrycket att programledarna var partiska.

Men redan i september samma år var det dags igen, Fria Proteatern fick då i TV 2 framföra den s.k. pjäsen ”Har Du hört vad som hänt? ”. Även i detta fall fann radionämnden vid sin ingående granskning av pjäsen och den efterföljande debatten i ”Kvällsöppet” att allvarliga brister i fråga om opartiskhet och saklighet förekommit, att programmet stred mot radiolagen och avtalet och att programmet därför inte borde ha sänts. Inte heller denna gång har radionämndens uttalande lett till någon större försiktighet från Sveriges Radios sida. I mars i år sändes en ny s.k. P. ”Strejk i skogen”, författad av en ökänd vulgärdemagog. Trots att radionämnden denna gång fann att ”pjäsen domineras av ensidig och negativ inställning” och således inte var opartisk samt att ”det förekommer en del rena sakfel i pjäsen” ansåg radionämnden inte att programmet stred mot radiolagen och avtalet. Detta är ett bevis på radionämndens utomordentliga tolerans. Det är mot bakgrund av denna tolerans som man har att bedöma den låga frekvensen av fällande utslag i radionämnden, som utbildningsministern åberopar i dagens svar. Även i nyhetsprogrammen får man så gott som dagligen exempel på hur medarbetarna låter sin egen personliga uppfattning färga av sig på behandlingen av nyhetsmaterialet. Lyssnarna och tittarna får därigenom en ensidig uppfattning om händelseförlopp och orsakssammanhang. Detta finns klart dokumenterat i radionämndens protokoll, men det får passera. I stora serier med upp till tio program ges personer med extrema åsikter tillfälle att ostört utveckla dessa i en pretentiös form och under föregivande av saklighet, ja, ibland rent av vetenskaplighet. Jag kan som exempel ta den beryktade serien ”Från socialism till ökad jämlikhet”. Liksom i det nyssnämnda fallet, där en avliden företrädare för arbetarrörelsen på grovt sätt kränktes, var det här den s.k. rörelsen som drabbades av övertrampet i Sveriges Radio. Nu framträdde — vilket inte så ofta skett tidigare — ledande socialdemokrater och framförde häftig kritik mot Sveriges Radio. Statsminister Palme talade om ”skumma element som driver klappjakt på samhällets förtroendemän”. Partisekreterare Sten Andersson sade att ”TV-ledningen tycks helt ha tappat greppet om programutgivningen”, Tage Erlander angrep serien för djup okunnighet och tarvliga angrepp. Radionämndens utlåtande var denna gång välgörande klart: ”Den kritik som radionämnden sålunda riktar mot programserien kan sammanfattas på följande sätt. Till följd av producenternas strävan att skildra ämnet för serien utifrån ett ensidigt betraktelsesätt brister serien i flera hänseenden mot radiolagens krav på opartiskhet. Bristerna består i ensidigt faktaurval, ensidigt värderande speakerkommentarer, missvisande illustrationsoch citatteknik och — i någon mån — ensidigt urval av intervjupersoner. De mest påtagliga bristerna av nu angivet slag förekommer i de avsnitt som skildrar 1928 års arbetsmarknadslagar, Saltsjöbadsavtalet, 1945 års metallkonflikt och fackföreningsrörelsens inställning till hälsorisker i arbetsmiljön. En anmärkningsvärd brist i kravet på relevans utgör det faktum att serien inte innehåller en ens ytlig skildring av olika kommunistiska grupper. De angivna bristerna kompenseras i någon mån av korrigeringar och kompletteringar under seriens gång och av debattprogrammet ”Extra pejling. Därutöver borde emellertid enligt radionämndens mening serien ha innehållit dels en tydligare redovisning av den infallsvinkel som skildringen utgick ifrån och dels ytterligare kompletteringar av de avsnitt som nyss nämnts. Med hänvisning till det anförda finner radionämnden att programseri Nr 130 en ”Från socialism till ökad jämlikhet inte uppfyller radiolagens krav på Måndagen den opartiskhet och saklighet.” 4 december 1972 Mot ungdomsoch barnprogrammen har allmänheten gång på gång funnit anledning rikta mycket stark kritik. Det har förekommit att man Ang. avtalet mellan sänt ungdomsprogram som varit rena propagandainlägg för exempelvis Radi, adio den s.k. Svarta panter-rörelsen i Förenta staterna och avslutat programmet med att uppmana lyssnarna att sända in pengar till aktionsgruppen för Angela Davies. Med angivande av postgironummer! I andra barnoch ungdomsprogram har bedrivits en ensidig hatoch klasskam psskapande propaganda mot vissa grupper i det svenska samhället, t.ex. näringslivets företrädare. Och hur många barnoch ungdomsprogram har inte sänts, som givit en ensidig bild av kriget i Vietnam? I programmet ”Knuff” har det vidare förekommit att folk oemotsagda har fått framträda och inte bara propagera för politiska rörelser utan också för brottsliga handlingar av typen äggkastning mot främmande länders representanter i Sverige. Men det är inte bara i fråga om ensidighet, partiskhet och brist på saklighet som mycket av kritiken mot Sveriges Radios program bygger. De häftiga reaktionerna beror många gånger på att inslagen varit i största allmänhet stötande. Vid behandlingen av den sortens program skall jag helt avstå från att beröra allt det som har att göra med en mer eller mindre perverterad dragning till snusk. Låt mig i stället påminna om att under de senaste månaderna det i TV förekommit att man i mycket uppseendeväckande former låtit brottslingar framträda. Alla vet naturligtvis vilka fall jag åsyftar. I två av dessa fall har det rört sig om brottslingar som är på rymmen från anstalter i Sverige. I ett annat fall var det fråga om en person som för närvarande undergår straff för ett av de grövsta brott som begåtts i Sverige under efterkrigstiden. För alla i vanlig mening hederliga människor i vårt land ter sig sådana programinslag minst sagt stötande. I avtalet mellan staten och Sveriges Radio föreskrives att programmen skall ”skänka god förströelse och underhållning med beaktande av olika smakriktningar”. Med denna föreskrift i tankarna har man verkligen anledning ställa frågan om Sveriges Radio uppfyller dessa krav. Jag skall här inte gå närmare in på exempelvis de erbarmliga s.k. underhållningsfilmer som brukar förekomma eller sådana importerade engelska serier där den enda komiska effekten förefaller bestå i att de agerande talar cockney. Men låt mig påminna om ett veritabelt bottenrekord, programserien ”Bill och Bus”, som sändes i somras. Utan att gå in på pinsamma enskildheter ber jag att få referera vad radionämnden har sagt om denna serie. ”Det är tveksamt huruvida ”Billoch Bus” serien kan anses uppfylla de nu diskuterade kraven. En del av programmens förment skämtsamma episoder, vitsar och ordlekar präglas av en torftighet som gränsar till utarmning. Andra inslag står dock på en högre nivå.” Ändå friades programserien i sin helhet av radionämnden. Man frågar sig: Är över huvud taget kravet på god förströelse och underhållning en helt obsolet paragraf? Det kan påpekas att jag vid min genomgång av radionämndens protokoll från de senaste åren inte har funnits något exempel på att radionämnden fällt ett program som stridande mot denna paragraf. Hur kan detta stämma med den verklighet som allmänheten har inför ögonen i TV? Det förekommer ofta att människor finner enskilda program synnerligen ensidiga och partiska. Anmälningar mot sådana program brukar som regel av radionämnden besvaras med en standardformulering av ungefär följande innehåll. Man bestrider inte ensidigheten men hävdar, att ett enskilt program inte bör ses isolerat från den totala programverksamheten, som skall vara så utformad att balans uppstår. Men, herr utbildningsminister, när och hur görs en sådan prövning om verkligen den totala programverksamheten beträffande en viss fråga ger den önskvärda balansen? Många människor reagerar mot etermedias sätt att värdera nyheter. Kvasihändelser uppförstoras och görs till nyheter av högsta klass medan viktiga händelser helt försummas. Vissa politiska rörelsers aktiviteter anses som viktiga nyheter, andra rörelsers och organisationers inte. Ett partis partikongress anses viktigare att bevaka än riksdagen. Motståndsrörelser i det ena landet anses behöva uppmärksammas, motståndsrörelser i andra diktaturer inte. Svaret på kritik mot Sveriges Radio i dessa balansfrågor är också standardiserat av radionämnden: ”Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Radio om programverksamheten åligger det Sveriges Radio att i lämplig form upplysa om nuets händelser. Avtalet föreskriver vidare att ämnesval och framställning skall ta sikte på vad som är väsentligt. Vid tillämpning av dessa bestämmelser måste Sveriges Radio ha stor frihet att bedöma olika händelsers nyhetsvärde och avgöra vilka nyheter, som skall meddelas i radio och TV Man frågar sig: Skall man inte ha någon möjlighet att diskutera hur denna frihet får användas? Kan detta exempelvis vara rimligt i fråga om bevakning av olika politiska partiers verksamhet? Det standardsvar jag här läste upp kan ju användas för att tillbakavisa vilken kritik som helst mot vilken försummelse som helst i nyhetsbevakningen. Det är förbjudet med reklam i radio. Inte desto mindre förekommer reklam. Jag kan som exempel nämna den reklam som böcker av Kumlarymmaren herr Rosendahl och herr Wennerström samt tidningen Folket i Bild kulturfront fått i Sveriges Radio. Även i sådana fall har klagomål behandlats av radionämnden, som då brukar avge följande standardsvar: ”Det i avtalet mellan staten och Sveriges Radio intagna förbudet mot reklam gäller endast kommersiell reklam mot vederlag. Anledning saknas till antagande att vederlag förekommit i detta sammanhang.” Herr utbildningsminister! Reklam får alltså förekomma i monopolföretaget Sveriges Radio om det passar programmakaren, bara han inte tar betalt för reklamen. Jag måste fråga om utbildningsministern kan anse detta vara en rimlig tolkning av avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Det förefaller som om man på sina håll inom Sveriges Radio inte har tillbörlig respekt för de lagar och föreskrifter som skall reglera verksam heten. Det sägs t.ex. ha förekommit att personer som kritiserats för sina Nr 130 program av radionämnden uttalat att de inte bryr sig om vad radionämn Måndagen den SARA 4 december 1972 Men vi har ju en radiochef. Även om han inte liksom den ansvarige utgivaren för en tidning är personligen ansvarig för det som produceras, är det dock han som ytterst har ansvaret inför huvudmannen staten för hur monopolföretaget Sveriges Radio sköts. För radiochefen måste det därför vara av primärt intresse att välja medarbetare som är samarbetsvilliga och som är lojala mot radiolagen och mot avtalet mellan staten och Sveriges Radio, Detta måste självfallet gälla både avdelningschefer och programproducenter. Det måste vidare åligga radiochefen att se till att företagets personal rättar sig efter bl.a. radionämndens beslut. Radiochefen måste därför självfallet besitta såväl auktoritet och fasthet som förmåga att samarbeta. De sorglustiga inre stridigheter inom Sveriges Radio som allmänheten då och då får inblick i genom dagsoch veckopressen, nu senast schismen mellan radiochefen och de s.k. kanalcheferna, tyder inte bara på en förödande brist på vilja till samverkan. När enskilda riksdagsmän reagerat mot olika program och ställt enkla frågor eller interpellationer, har dessa alltid avvisats med hänvisningar till att den ansvarige ministern inte har med saken att göra. Men det måste väl ändå vara rimligt att riksdagen får tillfälle att diskutera och bedöma hur Sveriges Radio, ett företag i hela samhällets tjänst, fullgör sina av staten ålagda uppgifter. Det var därför jag formulerade min interpellation så att utbildningsministern anständigtvis inte skulle kunna plocka fram Jag anser också att det direkta ansvaret för Sveriges Radios verksamhet bör redovisas inför riksdagen. Som utvecklingen blivit kan man nu ifrågasätta, om inte Sveriges Radios styrelse bör vara ansvarig inför riksdagen och också väljas av riksdagen. Den borde då årligen redogöra för sin verksamhet inför riksdagen genom en berättelse, så att en helhetsbedömning blir möjlig. Även radionämnden borde inför riksdagen svara för sin granskning av hur Sveriges Radio fullgör sina skyldigheter. I så fall bör naturligtvis radionämnden också väljas av riksdagen och lämna riksdagen en årlig redovisning. Fru talman! Jag beklagar att jag ansett mig tvingad ta rätt mycket tid i anspråk för denna redovisning av vad ett studium av ett antal av radionämndens protokoll ger. Men radions och televisionens verksamhet har stor inverkan på åsiktsbildningen hos lyssnare och tittare. Om denna verksamhet i stor utsträckning tillåtes få en konsekvent ensidig inriktning med program som enligt gängse normer i stor utsträckning är stötande, vulgära, tarvliga, partiska, sakligt felaktiga och politiskt enögda, kommer den folkuppfostran som radion och televisionen ger att få förödande resultat i framtiden. Det är därför bra att utbildningsministern förklarat sig anse det vara ytterst väsentligt att Sveriges Radio noga iakttar sina förpliktelser enligt radiolagen och avtalet med staten, men det hade varit ännu bättre, om utbildningsministern funnit tiden inne att aktualisera frågan om tillämpning av 19 8 i avtalet.

Fru talman! Jag hade inte alls tänkt delta i den här debatten. Jag är på sammanträde här i huset med pressutredningen men fann frågeställningen så pass intressant att jag gick ner för att lyssna. Jag vill gärna göra några kommentarer både till interpellationen och till herr Turessons inlägg nu senast. Jag gör det mot bakgrund av fem års erfarenhet som ledamot av radionämnden. Får jag börja med att notera att utbildningsministern ger ett mycket klart besked i sitt interpellationssvar på frågan om förhållandet mellan radionämnden och Sveriges Radio. Det är intressant därför att i Sveriges Radios årsberättelse, som nyligen har publicerats, har också radiochefen ett uttalande om detta. Jag måste säga att när jag läste det häromdagen blev jag förvånad. Jag ber att få citera vad radiochefen där skriver, efter att tidigare ha redovisat ett antal ärenden som radionämnden behandlat: ”Generellt kan i anslutning till radionämnden sägas att denna fortlöpande tillför Sveriges Radio väsentligt material för den interna programpolitiska diskussionen. Det är Sveriges Radios egen uppgift att bedöma ställningstaganden av radionämnden. Företaget har emellertid anledning att fästa stor vikt vid de uttalanden som avges av nämnden. Det måste föreligga alldeles speciella skäl om Sveriges Radio skall ta avstånd från något uttalande av nämnden.” Det som är uppseendeväckande är för det första att radiochefen utgår från att det är Sveriges Radios uppgift att bedöma ställningstaganden av radionämnden — utan att omnämna att den andra avtalsslutande parten, nämligen staten, har precis samma intresse av detta.

Skulle Sveriges Radio göra en annan bedömning än radionämnden bör man offentligt markera detta, förslagsvis genom en skrivelse till Kungl. Maj:t eller genom ett uttalande från radiochefen eller radiostyrelsen. Annars blir radionämndens ställning helt ohållbar. Om nämligen nämnden har fått till uppgift att granska frågan, om programsättningen och de enskilda programmen i Sveriges Radio är förenliga med avtalet, måste det vara orimligt att den ena parten hävdar att det ankommer enbart på den att, om den så behagar, följa radionämndens uttalanden. Man kan alltså konstatera att radiochefen härvidlag har en annan, mer vag, tolkning av radionämndens ställning än utbildningsministern, För mig är det uppenbart att utbildningsministern ger uttryck för det som riksdagen avsåg när den antog den nu gällande radiolagen och därmed det system på vilket radiomonopolet bygger. Sedan vill jag gärna korrigera herr Turesson på ett par punkter, som inte är alldeles oväsentliga. Den första punkten gäller frågan, om radionämnden har fällt några program som skulle strida mot kravet på god förströelse och underhållning. Herr Turesson sade att så inte har skett. Jo, det har det faktiskt.

Mitt intryck är att vi under de senaste åren vid ett flertal tillfällen har varit mycket nära att använda just denna paragraf, som naturligtvis är svårtolkad. Jag tror alltså inte det är en korrekt bild när man antyder att radionämnden skulle vara främmande för att fälla på den här grundvalen, men det är givetvis svårt att ta till den motiveringen annat än i de mest extrema fallen. Jag har vid några tillfällen reserverat mig mot majoritetsbeslut i nämnden, därför att jag tror att statsmakternas avsikt var att adjektivet ”god” faktiskt skulle ha en viss innebörd för programsättningen! Den andra punkten gäller frågan om den totala översynen över programverksamheten, Det har vid åtminstone tre tillfällen, som jag på rak arm erinrar mig, skett ganska omfattande granskningar av programserier i Sveriges Radio, delvis på initiativ av radiostyrelsen, delvis på initiativ av radionämnden. Om jag erinrar mig det korrekt gällde granskningen första gången Vietnambevakningen i Sveriges Radios olika nyhetsprogram — och den liksom de andra två utfördes av professor Westerståhl i Göteborg. Inom parentes kan jag nämna att den metodik som professor Westerståhl använt sig av har fått mycket goda lovord bland massmedieforskare. Vid det andra tillfället gällde granskningen speglingen av en valrörelse, och den tredje gången var det informationen om och belysningen av LKAB-konflikten i Malmberget—Kiruna. — Radionämnden är alltså ingalunda främmande för den här typen av översiktliga granskningar. Den tredje punkten där jag vill göra en kommentar till herr Turessons anförande gäller frågan, om reklam får förekomma i Sveriges Radio. Det finns faktiskt inget förbud mot reklam i Sveriges Radio! Däremot finns det förbud mot att mot kommersiellt vederlag använda sig av reklam. Det är en ganska stor skillnad. Varje gång man i TV nämner en framstående politiker gör man naturligtvis i viss mening reklam för vederbörande. Om man har ett program som speglar Volvos produktion, är det naturligtvis i viss mening reklam för Volvo. Ett totalförbud mot reklam utan ersättning skulle snöpa programsättningen på ett sätt som gjorde att de flesta nyhetsprogram och reportage skulle vara helt omöjliga att sända. Radionämnden sitter alltså inte bara slappt och konstaterar detta, utan statsmakterna har faktiskt reflekterat ganska mycket över skillnaden mellan inslag som kan uppfattas som reklam och inslag som skulle sändas mot vederlag. Det kan finnas marginalfall, vilket radionämnden har varit inne på, t.ex. vid program som sänts i samverkan med en folkpark eller någon annan arrangör och där en kommersiell institution har svarat för en viss del av programkostnaderna. Får jag till sist, fru talman, göra några ytterligare reflexioner om radionämndens arbete. Vi lider alldeles påtagligt av att de utslag som radionämnden gör får så bristfällig publicitet. Många tidningar nöjer sig med att återge inte ens hela den kommuniké nämnden utfärdar utan ofta bara några utbrutna meningar. Andra tidningar refererar över huvud taget inte vad radionämnden sagt. Jag har funderat över om det kan bli nödvändigt att radionämnden i några tidningar börjar annonsera utslagen i deras helhet. Det är trist när kritik riktas mot radionämnden på punkter där radionämnden har fört resonemang om programmens kvalitet som aldrig refererats. Och så får allmänheten en bild av att radionämnden är en föga reflekterande institution som egentligen mycket slappt granskar programmen. I själva verket ägnar vi mycket lång tid åt vår granskningsverksamhet — så lång att knappast något statligt uppdrag i detta land är förenat med en så omfattande tidsåtgång som detta. Tag bara det faktum att vi tvingas se många av dessa program både en och två gånger och därefter diskutera dem vid flera på varandra följande sammanträden. Vi har också bristande arbetsresurser. Vi har fått en heltidsanställd sekreterare, och det har betytt en väsentlig avlastning. Men vi hinner naturligtvis inte med den ex officio-granskning, som vi i och för sig borde göra. Med det omfattande programutbud som Sveriges Radio har på fem TV och radiokanaler är det en omänsklig uppgift att åta sig att — som någon recensent föreslog — granska t.ex. alla barnprogram som sänds i radio och TV under en viss tid. I så fall måste man få en hel universitetsinstitution till sitt förfogande! Ytterligare en synpunkt. Jag har i något sammanhang påtalat bristen på pressetisk diskussion i Sveriges Radio. Jag vill här dra en parallell mellan tidningarna och Sveriges Radio. De flesta tidningar för en fortgående debatt på både ledarsidor och kultursidor om pressens bevakning av olika inslag, om det sätt på vilket pressen fullgör sina uppgifter. Jag tänker t.ex. på den pågående diskussionen om hur Pressens opinionsnämnds utslag skall tolkas. Om man studerar Sveriges Radios programsättning skall man finna att det finns utomordentligt få program där man granskar sin egen verksamhet. Det tycks vara en långt driven kollegialitet som gör att man utgår från att det inte är lämpligt att granska varandras program, Jag tror att det skulle vara mycket värdefullt om Sveriges Radio började regelbundet och kritiskt skärskåda sina egna program och därvid inte drog sig för att erkänna de misstag man gör. Får vi inte den här typen av allmänetisk granskning av Sveriges Radios programsättning, missar vi möjligheterna att få en korrigering genom den allmänna opinionsbild ningen. Man kan också notera att tidningarna ägnar orimligt många spalter åt att i förväg presentera Sveriges Radios program och mycket, mycket små utrymmen åt att i efterhand granska dem. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att våra vanligaste kvällstidningar ägnar ett par sidor åt kändisreportage i anslutning till kvällens TV-program men i bästa fall har en kort snutt där ett eller ett par inslag i föregående dags program recenseras. Hur skall man på det sättet kunna räkna med att människor reflekterar över kvaliteten i programsättningen? Därmed är jag inne på — och jag vill, fru talman, sluta med det frågan om i vilket forum vi skall föra den här diskussionen om Sveriges Radios programsättning. Med risk för att vara tjatig vill jag upprepa vad jag sagt många gånger från den här talarstolen, nämligen att det i längden icke är rimligt att vi i vårt land icke har något forum för en ansvarig och saklig programdebatt mellan företrädare för allmänheten och Sveriges Radio. I riksdagen kan vi möjligen föra en debatt som denna, som gäller principerna, men vi kan egentligen inte gå in i detalj på enstaka program. Jag tycker själv att det är en riktig princip att riksdagen inte gör det. Sveriges Radios styrelse, fru talman, arbetar som en aktiebolagsstyrelse, helt utan insyn från allmänheten. Protokollen är icke offentliga. Det är först under de senaste två tre åren som Sveriges Radios styrelse har diskuterat programgivningsfrågor, och det har skett på initiativ från enskilda ledamöter. Radionämnden får bara granska program i efterhand. Vi har från folkpartiet — och jag har alldeles särskilt drivit den frågan — krävt att man skulle ta fram det förslag om ett programråd som radioutredningen en gång kom med — ett forum för en ansvarig programdialog mellan Sveriges Radio och allmänheten. Jag tror att det kravet står sig och har växt sig allt starkare. Vi alla som har politiska förtroendeuppdrag har nog gjort den erfarenheten när vi talar vid politiska möten ute i landet, att människor stiger upp och, högst berättigat, frågar hur det kan komma sig att en viss typ av program förekommer och vill veta vad statsrådet, eller riksdagsmannen, har för kommentarer att göra till detta. Då tvingas vi svara, i och för sig korrekt, att vi inte kan påverka det här, att vi inte kan uttala oss om det. Det är klart att man undrar från allmänhetens sida om det inte skulle gå att hitta något forum där man i varje fall kan få framföra sina åsikter och få ett svar från Sveriges Radio. Vanmakten inför radiohuset beror bl.a. på att man inte där anser sig vara skyldig att gå i svaromål i den offentliga debatten. Jag tror inte att man kan fortsätta att leva isolerad i elfenbenstornet på Gärdet, utan man får faktiskt ge sig ut i programdebatten. Annars kommer krav, som jag tycket är mycket olustiga, på direkt samhällsinflytande över Sveriges Radio att växa sig starkare. Vill man undvika det, borde man känna sitt ansvar i Sveriges Radio och medverka till att en programdialog kommer till stånd.

Fru talman! Herr Wikström anknöt direkt till mitt anförande, och därför vill jag göra några kommentarer. Han säger att paragrafen om att radion skall producera program som innebär god förströelse och underhållning har föranlett ingripande av radionämnden i åtminstone ett fall. Det vill jag naturligtvis inte bestrida. Jag sade i mitt anförande att jag gått igenom de tre senaste årens protokoll och därvid inte funnit något sådant fall, Det är möjligt att det fall som herr Wikström åberopar ligger före den tiden, eller också har jag förbisett det — det är naturligtvis mänskligt att göra det. Det är klart att man skulle behöva en total översyn av vissa program som återkommer, låt vara att de inte är programmerade som en serie, och beträffande vilka anmärkningar från allmänheten förekommer på löpande band. Där behandlas dessa anmärkningar av radionämnden separat var för nn nssina Det är klart, herr Wikström, att jag har full förståelse för att man inte kan utesluta inslag som kan innebära reklam. De exempel herr Wikström nämnde är naturligtvis väldigt svåra att göra någonting åt, och de är kanske ganska oskyldiga. Men de fall jag anmärkte på gällde ohöljd reklam för två böcker och en tidskrift, alla tre med tvivelaktig anknytning. Jag vill inte i mitt anförande kasta någon skugga på radionämnden. Jag förstår att den har ett känsligt och besvärligt jobb. Sedan herr Wikström nu har talat om att till radionämndens plågsamma arbete också hör att se TV-program inte bara en gång utan ibland också två gånger, vill jag uttala mitt varma deltagande med den stackars radionämnden. Men jag tror att det är riktigt som herr Wikström säger, att om radionämnden skall kunna fullfölja sitt uppdrag på ett mera korrekt sätt i förhållande till allmänhetens krav så måste man ge radionämnden ökade resurser. Jag är helt övertygad om att det behövs. sig, och det är det jag menar är otillfredsställande, eftersom man inte på det sättet får en helhetsbild av den tendens som utvecklingen innebär i

Fru talman! Jag kan göra detta inlägg relativt kort, eftersom herr Wikström har anfört synpunkter som jag i stort instämmer i. Möjligen vill jag göra en reservation för att jag inte är lika beredd som herr Wikström att ta ställning för programrådet. Men de principiella synpunkter på Sveriges Radios och radionämndens verksamhet samt på reklaminslagen som herr Wikström anförde kan jag helt ansluta mig till. Beträffande herr Wikströms inlägg i övrigt vill jag säga följande. Om vi mot förmodan skulle få en utveckling där Sveriges Radio inte anser sig behöva ta hänsyn till radionämndens utslag, så sviktar enligt min mening underlaget för avtalet mellan Sveriges Radio och staten. I det avtalet har radionämnden en central och oersättlig funktion, och det system vi där har skapat förutsätter att nämnden fyller denna viktiga funktion. Och förutsättningen härför är självfallet att hänsyn tas till vad nämnden har att säga i de olika konkreta frågorna. Det är mot den bakgrunden som staten har ansett sig kunna avstå från någon egen kontrollerande verksamhet under avtalsperioden. Det har ju skapats ett särskilt organ med uppgift att fylla den funktionen. I sitt senaste inlägg återkom herr Turesson till frågan om avtalets 19 §, alltså till möjligheten att under löpande avtalsperiod aktualisera avtalet med hänsyn till inträffade händelser i sändningsverksamheten. Herr Turesson tog i det sammanhanget upp programmet Från socialism till jämlikhet, men trots att det har irriterat ”den s.k. rörelsen”, som herr Turesson sade, ger inte heller det enligt min mening någon anledning att aktualisera 19 §. Den paragrafen är avsedd att användas av radionämnden eller av statsmakterna, när man har utomordentligt starka skäl som underlag för en aktualisering. När det har gjorts upprepade grova övertramp och man finner att radionämndens verksamhet och utslag inte längre fyller den funktion man tänkt sig — då bör denna paragraf användas. Men det skall ske endast under mycket extrema förhållanden. Jag konstaterar att radionämnden och jag uppenbarligen är eniga på den punkten, eftersom ingen av oss ännu har ansett att den paragrafen bör aktualiseras. Nästa tillfälle att i vidare mening diskutera avtalet blir när frågan om en eventuell förlängning av avtalet kommer upp 1977. Då får vi värdera hur den hittillsvarande principen har fungerat och se huruvida det finns anledning till ändringar och i så fall av vilken karaktär de ändringarna skall vara. Men jag blev något förvånad då herr Turesson mot slutet av sitt inlägg uttalade att Sveriges Radio borde vara ansvarig inför riksdagen, Det är en revolutionerande förändring som herr Turesson tänker sig. Det innebär i klartext att vi skulle uppge Sveriges Radios fristående och oberoende ställning och ställa radiooch TV-verksamheten under politisk kontroll. Jag måste nog i klarhetens intresse ställa frågan till herr Turesson, om det verkligen var en sådan linje han förordade. Jag är väl medveten om — och kan förstå — att man vill diskutera Sveriges Radios verksamhet. Herr Brundin tog upp ett antal frågor om hur man med nuvarande system skulle kunna åstadkomma förbättringar. Kan vi diskutera styrelsens ställning? Kan vi diskutera en förändring i radionämndens arbetsformer? Det kanske behövs ökade resurser i framtiden? Kan man diskutera överflyttande av nyhetssändningarna till TT? Allt sådant menar jag mycket väl kan diskuteras, lämpligen kanske då i samband med en förnyelse av avtalet. Men det är en principiell skillnad av mycket stor betydelse mellan de praktiska frågor som herr Brundin tog upp och som jag menar att man kan diskutera vid lämpligt tillfälle, och de frågor som herr Turesson aktualiserade. Därför, fru talman, har jag — kanske mot praxis — velat ställa en motfråga till herr Turesson på den här punkten.

Fru talman! Jag vill till herr Brundin säga att radionämnden inte kan sätta sig ned och fundera över vilka krav allmänheten ställer på radionämnden eller över dess sammansättning, eftersom det ligger helt utanför våra befogenheter, Men vi gör naturligtvis som enskilda ledamöter våra reflexioner om detta. Om jag skall tillägga en rent personlig uppfattning vill jag säga, att det värsta eller det sämsta i Sveriges Radio inte är de övertramp som sker och som uppmärksammas i pressen och ibland här i riksdagen, De är i och för sig illavarslande nog.

Trender av den typen i programgiven tror jag på sikt är förödande för Sveriges Radios ställning, för att nu inte tala om den kändiskult, som nästan antar religionssurrogatets former, och som Sveriges Radio själv ägnar sig åt. Sedan jag har uttalat den här allmänna sucken — och det kan man väl få göra efter fem år i radionämnden =— vill jag säga att jag tror att man mot slutet av den här avtalsperioden har anledning att sätta sig ner och fundera över hela det system vi har. Jag är inte någon vän av monopolet — jag skall dock inte nu ta upp någon diskussion om den saken — och jag konstaterar att det argument som en gång har använts, att ett monopolsystem i sig garanterar programkvalitet, alltmera sällan åberopas. Det är uppenbart att det inte finns någon kvalitetsgaranti inbyggd i ett monopolsystem, och det är därför Sveriges Radio själv måste arbeta med de här frågorna. Får jag allra sist säga att ett av de mest olustiga inslag jag noterat på de senaste åren i det här sammanhanget är den förföljelse som nu sker mot styrelsemedlemmar i Sveriges Radio och ledamöter i radionämnden som har uppfattningar i dessa frågor. Lars Gyllensten utsätts för helt oberättigade påhopp. Hans uppgift som styrelseledamot är ju att ha uppfattningar om verksamheten. Jag har kolleger i radionämnden som tillhör Författarföreningen och måste föra en alldeles orimlig kamp mot andra medlemmar, som hävdar att författare inte får tillhöra radionämnden och inte får ha uppfattningar i dessa frågor. Då glömmer man att hela det nuvarande monopol vi har bygger på den granskningsfunktion som radionämnden har, Där gör författarna i nämnden en ovärderlig insats som bevakare av det fria ordet. Det är trist att se att deras kritiker, som också menar sig tala för det fria ordet, i själva verket arbetar i motsatt riktning.

Fru talman! Utbildningsministern sade: Om Sveriges Radio inte vill rätta sig efter radionämndens beslut, då sviktar grunden för avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Jag har inte gjort gällande att den situationen är för handen. Jag har i min interpellation ställt frågan till utbildningsministern om det enligt hans mening finns skäl att aktualisera en tillämpning av 19 § i avtalet. Jag får emellertid nu sä föreligger snudd på en sådan aktualisering. Detta kan jag säga på grundval av den bedömning jag kunnat göra genom att gå igenom ett stort antal av radionämndens protokoll och de reaktioner dessa medfört på Sveriges Radio och än mera sedan jag hört herr Wikström berätta om radiochefens uppfattning sådan denna nyligen kommit till uttryck i fråga om förhållandet mellan radionämnden och Sveriges Radio. Radiochefen har där gjort ett mycket uppseendeväckande uttalande, och det innebär att det enligt min mening är snudd på att grunden för avtalet sviktar.

Jag sade ordagrant: ”Som utvecklingen blivit kan man nu ifrågasätta om inte Sveriges Radios styrelse bör vara ansvarig inför riksdagen och också väljas av riksdagen.” Det är alltså en tanke som det kan finnas skäl att överväga utan att man fördenskull har tagit ställning till den. Om man skulle gå in för en sådan linje, är jag medveten om att man därmed skulle föra in en helt ny princip. Jag är nu inte beredd att förorda en sådan, men vi måste här i riksdagen diskutera alla tänkbara möjligheter för att få en bättre ordning på både programverksamhetens kvalitet och saklighet än vi för närvarande har.